Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jordbruksministern har valt att inte svara på mina fem specificerade frågor var för sig, utan har svarat i ett sammanhang. Jag accepterar den ordningen, även om frågan om vad Sverige kan göra i EU har blivit helt obesvarad. Men det kanske inte spelar så stor roll. Jag tror att vi måste finna lösningar och sätt att arbeta på alla plan, och det kanske inte spelar så stor roll om vi inte just i dag specificerar på vilket plan vi skall börja med de här lösningarna. Vi är eniga i mycket, tror jag, t.ex. hur vi ser på problemet med global livsmedelssäkerhet. Det är ett nytt begrepp som lanseras. Frågan är så stor att det nästan är förmätet att ta upp och diskutera den. Samtidigt måste de viktiga frågorna någon gång diskuteras. Därmed inte sagt att jag har någon lösning eller att vi kommer fram till en lösning här i dag. Men det är ändå så oerhört viktigt att inte bara beskriva hur det står till, som både jag och jordbruksministern har gjort i många sammanhang, och som man kortfattat kan sammanfatta i att 800 miljoner människor i u-länderna inte har mat för dagen, att 40 000 barn dör av svält varje dag. Det är någonting fruktansvärt ohyggligt som vi har vant oss vid och vant oss vid att förtränga så att det aldrig är någon nyhet och aldrig diskuteras. På något sätt måste vi ändra på detta och därom är vi eniga. Det som återstår efter all beskrivning är det som Sten Ebbersten brukar kalla HKVD-frågan, hur-kommer-vi-dit-frågan. Hur kommer vi till en lösning på det här problemet? Jag tycker att det mesta i ministerns svar är bra, men det är en sak som jag inte gillar. Det är när hon säger att man skall inta en försiktig attityd. Det tycker inte jag. Jag tycker om att hon säger att vi skall ha nya synsätt, skapa opinion, ta vara på det intresse som finns hos bönderna och att vi skall fundera över vad tillväxt är. Men om man vill förändra opinioner och förändra attityder kan man inte inta en försiktig attityd, då måste man i alla fall själv vara säker på att man vill det man håller på med. De nya synsätten är oerhört viktiga. Jag tycker t.o.m. att det är utifrån den världsbild som en människa har, och som en politiker har, som hon agerar. Man kan nästan säga att verklighetsuppfattningen är så viktig att den är den värld man lever i. Det är mycket som brister i vår verklighetsuppfattning. Jag kan ta ett exempel från en som jag tror ny förening som heter Den goda jorden - dialogen. Det gäller en verklighet som vi ofta förtränger eller som vi inte bryr oss om. Vi pratar ofta om BNP, tillväxt och sådant, men här pratar man om någonting som kallas för NPP, nettoprimärproduktion. Det är någonting fullkomligt grundläggande. Det betyder den totala fotosyntesproduktionen på hela jorden, minus den energi som växterna behöver för sitt eget uppehälle. Det kallas alltså nettoprimärproduktion. Det är vad vi alla som inte är växter, som inte klarar av fotosyntesen, har att leva av. På ett eller annat sätt lägger vi redan nu genom vår aktivitet beslag på 40 % av den potentiella landbaserade nettoprimärproduktionen. Om bara 50 år är vi dubbelt så många. Med bibehållen standard, ekonomisk aktivitet och liknande - alltså inte någon ökad standard, utan bara bibehållen, med alla klyftor och allting - skulle vi ha lagt beslag på 80 % av den här nettoprimärproduktionen. Det är fullkomligt omöjligt. Människor kan inte ensamma ta i anspråk åtta tiondelar av all den verksamhet som alla planetens arter har att leva av. Det är sådana grundfakta som vi så lätt bara tränger undan. Om vi hade det litet mer tillgängligt tror jag att vi skulle angripa den här frågan på ett bättre sätt och inte behandla naturen som om den var en förhandlingspart. Jordens vänner tycker jag är en grupp människor som jordbruksministern verkligen skulle ta i anspråk för att försöka sprida de nya synsätten och påverka opinionen. De har gjort beräkningar på miljöutrymme. Jag tar upp det i min interpellation. Det miljöutrymme som varje människa har överskrider vi svenskar långt. Om alla människor är lika mycket värda, om alla människor skall ha samma utrymme för sin konsumtion innebär det för t.ex. köttkonsumtionen, som kan passa bra att diskutera i det här sammanhanget, 50 gram kött om dagen och inte 180 som vi nu har. En annan viktig fråga som jag vill ta upp, om vi bortser från världsbilden, gäller ekologiskt jordbruk. Vi har Agenda 21, och ministern tar upp i sitt svar att vi måste ha en bärkraftig och uthållig jordbrukspolitik över hela världen. Jag skulle vilja återge det Sten Ebbersten har sagt: Det vi i Sverige kanske bäst skulle kunna verka för i det globala perspektivet är att visa att det i en modern industristat, ett samhälle som vårt, går att komma i harmoni med biologi och ekonomi, att det går att ordna livsmedelsförsörjningen och jordbruket så att de inte kommer i konflikt med biologiska och ekologiska lagar, utan t.o.m. kan utgöra en förstärkande del i det stora ekosystemet i biosfären. Ytterligare frågor som är av oerhörd vikt och som jag får återkomma till är vattenfrågan, vår konsumtion och vår tillväxt. Jag återkommer till detta.
Herr talman! Först några ord om verklighetsuppfattningen. Det är klart att den är grundläggande. Det vi vet är vad den statistik och de siffror som gäller nu säger. Tittar vi på t.ex. befolkningsstatistiken vet vi att vi 1990 var 5,3 miljarder människor på jorden. Det vet vi. Vad vi kan anta är att vi år 2010 - detta enligt FAO:s antaganden - är 7,6 miljarder människor och år 2030 är vi 8,5 miljarder. Tittar man på utvecklingen ser man att befolkningstillväxten under 70-talet var 2 % per år. Nu är den litet mindre, nu är den 1,7 %. Tittar man på tillgången till mat ser man att spannmålsproduktionen under 80-talet ökade med 40 % i u-länderna och med 54 % i Kina exempelvis. Om man tittar på alla tillgängliga prognoser som görs för framtiden visar de att spannmåls eller matproduktionen inte ökar i samma takt som folkmängden. Vi får alltså mindre att dela på per person. Det stora frågetecknet här är Kina. Då kan man inte använda sig av en verklighetsuppfattning, för vi vet inte hur verkligheten blir. Här finns det många frågetecken. Kommer de att minska sin spannmålsproduktion och köpa mer spannmål utifrån? Det påverkar i så fall de andra blocken, jag tänker på EU och USA, vi som i dag är exportörer av spannmål. Det påverkar spannmålsbalansen och därmed världsmarknadspriset på spannmål. Det kommer att gå upp. Hur kommer kineserna att äta? De blir ju så många fler, och deras materiella standard väntas växa. Kommer de att fortsätta att äta vegetabilier, eller kommer de i ökad utsträckning att gå över till animalier? Också detta får en väldig påverkan på EU:s, USA:s och Kanadas, men för den delen också Australiens och Nya Zeelands, jordbruksproduktion. Så till frågan om vad man kan göra i EU. Jag vill gärna ge en kommentar där. Jag brukar säga att allt hänger ihop, beroende på vilken syn man har i de här frågorna. Men jag måste säga att jag inte är riktigt klar över vilken syn som är realistisk när det gäller Kina och Afrika söder om Sahara. Beroende på vilken syn man kommer fram till drivs en viss linje i EU. Hittills har det i EU funnits ett överskott, vilket har dumpats i tredje världen. Det har dumpats, med exportstöd från EU till de här länderna, till väldigt låga priser. Detta har lett till en avfolkning av landsbygden och till en proletarisering i städerna. Det har nämligen varit mera lönsamt att köpa mat på marknaderna i huvudstäderna än att bli bönder och odla på landsbygden; detta alltså just på grund av den politik som EU och USA har fört. Plötsligt har nu världsmarknadspriset blivit litet högre, så det är kanske inte för dagen det som är det mest aktuella. Men med detta vill jag visa hur det globala perspektivet, den globala synen, påverkar också besluten i EU:s ministerråd respektive, får vi hoppas, i USA.
Herr talman! Befolkningsökningen är naturligtvis ett stort problem när det gäller att se till att alla människor får mat för dagen. Men det är egentligen inte det som jag ville diskutera här i dag, eftersom det kanske är att se grandet i broderns öga men inte bjälken i sitt eget. Vår konsumtion ökar ju i samma takt. Fattigdomsbekämpningen är en oerhört viktig fråga när man skall försöka se till att människor har möjlighet att skaffa sig mat. Det är jag den första att stryka under. Men när vi ser fattigdomen i u-länderna tycker jag att vi nästan alltid gör en felanalys. Vi säger ju att vi skall höja de fattiga folkens standard till samma nivå som vår. Det måste vi göra, men vi säger inte att det faktiskt är omöjligt att höja alla människors standard till samma nivå som vår. Vår nivå är nämligen för hög. Jorden klarar inte ens nu att vi som är ungefär 1 miljard människor lever på den standard som vi lever på. Skulle alla jordens fem sex miljarder människor leva på samma nivå som vi när det gäller standarden, skulle jorden drabbas av en ekologisk kollaps. För att klara att lyfta de fattiga folkens nivå till vår behövs det fyra fem jordklot till, och det går ju aldrig. Samtidigt som vi naturligtvis ser till att tillväxten kommer i gång i de fattiga länderna måste vi verkligen diskutera detta. Jag önskar jordbruksministern all lycka när hon skall försöka göra det i regeringen och i det socialdemokratiska partiet. Vi måste alltså diskutera vår materiella standard och vårt tal om alla människors lika värde. Samtidigt måste vi fundera över med vilken rätt vi tillåter oss själva en standard, t.ex. på matområdet, som inte är ekologiskt uthållig. Jag är också den första att stryka under på detta med att varje land borde ha rätt att försörja sin egen befolkning med mat. Jag är inte särskilt förtjust i livsmedelstransporter över jordens yta. Självklart skall varken EU eller Sverige - och inte heller några andra länder - dumpa billiga livsmedel och billig säd och därmed förstöra möjligheterna för fattiga bönder i u-länderna att producera sin mat. Något sådant vill de svenska bönderna - och för den delen inga bönder - inte bli utsatta för. Självklart skall varje land ha rätt att försörja sin egen befolkning. Det ligger ett oerhört stort värde i att man känner självtillit. En sak i detta sammanhang vill jag emellertid att vi först noga kontrollerar, och det är vattentillgången. Vi som lever i de industrialiserade och rika länderna är också väldigt rika på vatten. Malin Falkenberg, som är expert på detta område, säger att vi har blivit vattenblinda. Jag tror att vi är det. Vi är ju som människor faktiskt själva en del av vattnets kretslopp. Allting drivs ju med vatten, inte minst växtligheten. Det finns länder där vattentillgången är för liten. Redan nu har vi dessutom problem med bevattningsjordbruken där man misshushållar med vatten och där vattnet inte räcker till. Jorden räcker inte till utan blir försaltad eller försumpad. Detta är ett stort problem. Jag är osäker på om man verkligen kan gå fram med den enkla lösningen att bara säga att varje folk skall försörja sig självt. Vi måste nog också på ett annat sätt analysera om det verkligen är möjligt i alla länder. Om detta är möjligt vill jag verkligen att vi gör det. För att återkomma till det här med tillväxten kan jag säga att det nog är så att när tillväxten i ett land ökar, äter människor mera kött. Så är det i Kina. Vi ser med förskräckelse bilden framför oss att alla kineser börjar äta en biff eller ett ägg eller börjar köra bil. Vi inser alla att då kommer det inte att hålla. Just detta faktum tycker jag gör att vi själva borde fundera på vår egen livsstil. Vi har kanske kommit dithän att det finns andra, viktigare, värden att kämpa för än ökad materiell tillväxt.
Herr talman! Lena Klevenås pekar här på en mycket kontroversiell punkt: Kan man höja de fattiga folkens standard till vår nivå, eller måste vi tänka oss att sänka vår standard? Jag, liksom Lena Klevenås, hör till dem som ifrågasätter talet om att standarden för hela jordens befolkning skall kunna höjas till europeisk/västeuropeisk nivå. Jag tror inte att detta är möjligt. Det skulle ju förgöra mycket av våra resurser. Då får man ställa sig frågan: På vilket sätt kan vi förändra våra levnadsvanor och vårt konsumtionsmönster, och hur skall den opinionsbildningen gå till utan att det sker på ett sådant sätt att det framkallar skräck och domedagspredikningar, så att människor blir väldigt rädda? Rädda människor är inte benägna att ändra på sig. Inför toppmötet har regeringen beslutat att tillsätta en nationalkommitté bestående av parlamentariker och personer från olika organisationer. Kommitténs uppgift är att vara ett opinionsbildande organ. Under det här året fram till höstens toppmöte skall man försöka beskriva precis det som Lena Klevenås och jag här talar om. Jag för min del tänker vara ute mycket på skolor. Det viktigaste i det sammanhanget tror jag är att börja med barnen. Barnen förstår mycket bra sådana här saker och är de som är mest solidariska av alla. Ungdomar ute i olika europeiska länder t.ex. blir i allt större utsträckning vegetarianer eller veganer. De protesterar mot djurens förhållanden. De protesterar också därför att de ser det här i ett globalt perspektiv och ifrågasätter om vi i den rika världen kan äta kött i samma utsträckning som tidigare. När vi äter kött - åtminstone gäller det fläsk och kyckling - äter vi ju djur, som i sin tur äter samma saker som många människor, nämligen spannmål och vegetabilier. Det här är en mycket kontroversiell fråga med tanke på att vi i andra sammanhang pläderar för stöd till producenter av just fläsk och kyckling och uppmuntrar till export, t.ex. från Sverige, av den här typen av råvaror. Det handlar alltså inte bara om att producera mera mat och om att producera maten i de här delarna av världen, utan det handlar också - kanske då mera grundläggande - om fördelningen av andra saker: fördelningen av arbetstillfällen och av rikedomar i övrigt, såsom naturresurser. Det handlar också om fördelningen av makt och hälsa eller sjukvård. Här kommer återigen kvinnornas viktiga roll in. På senare tid har det ju visat sig att i de u-länder där man satsar på kvinnorna och ser till att de får utbildning och en bättre hälsa är motståndskraften större mot en eventuellt kommande svältkatastrof. Därför är det också ett viktigt inslag i vår biståndsverksamhet. Just nu sitter en utredning som har i uppgift att se hur kvinnans roll i biståndsarbetet kan stärkas.
Herr talman! Jag är oerhört glad att FAO skall anordna ett toppmöte om livsmedelssäkerhet, att man har lanserat det nya begreppet, att man än en gång försöker ta itu med den enormt svåra frågan. Det är oerhört viktigt. Jag delar jordbruksministerns uppfattning om att kvinnornas roll när det gäller att se till att människor får mat är oöverskattad. Jag gläder mig också åt att vi förmodligen snart kommer att få en proposition om ett sjätte biståndsmål där man tar upp jämställdheten och kvinnors roll som en viktig del i biståndet. Om inte kvinnor i de fattiga länderna har tillgång till t.ex. krediter kan de aldrig komma i gång med någon form av verksamhet som kan ge mat. Det är oerhört viktigt att de småkrediter som finns verkligen kommer många kvinnor till del. Jag har själv sett exempel på hur en kvinna genom att få tillgång till pengar motsvarande några hundra kronor kunnat köpa sig en gris, föda upp den och helt plötsligt komma på fötter och sedan driva detta vidare. En annan sak som är väsentlig är naturligtvis kvinnors arvsrätt. I många länder har kvinnor inte rätt att ärva vare sig pengar eller mark. Det är sådana saker som vi naturligtvis måste stödja på olika sätt. Jag gläder mig mycket åt att jordbruksministern vågar hålla med mig i så stor utsträckning som hon gör. Det här är en svår och kontroversiell fråga. Vi har inte tänkt tillräckligt i de här banorna. Det är oerhört viktigt att vi vågar göra det. Vi kommer inte vidare om vi inte vågar ha en verklighetsbild som är så nära verkligheten som möjligt. Då går det inte att förtränga sanningarna. Jag kan inte låta bli att i det här sammanhanget nämna den heliga kon. När jag gick i skolan skrattade vi gott åt den heliga kon och tyckte att indierna var fåniga som hade heliga kor. Ju mer jag tänkte på det, desto klokare tyckte jag att de var. De begrep att de inte skulle äta upp köttet utan i stället ha kon. Kon var mamman till dragdjuren. Kon gav gödsel, kon gav mjölk, och i t.ex. Indien är det väldigt viktigt att kunna få mjölkprodukter. De åt inte upp själva fabriken. Det är vad vi gör hela tiden. Det går åt så oerhört mycket energi och vatten att få fram det kött som vi äter. Om vi kunde lära oss hur helig en ko är, hur en ko faktiskt är den som ser till att vi av markens gröda, med väldigt litet energi, får en mängd andra nyttiga livsmedel och kunde se vilka heliga kor som vi har, så borde vi kanske skratta åt oss själva. Det skulle vara mycket värdefullt. Kanske är det vårt traditionella jordbruk som gör slut på mer energi än vad vi får ut av det i maten.
Herr talman! För att återknyta till det sista tycker jag att det kanske vore viktigare att ha heliga grisar och kycklingar därför att de äter samma saker som människor, medan kon äter sådant som vi inte kan stoppa i våra magar. Men visst är det viktigt att föra den här diskussionen. Jag kommer själv att vara ledare och ordförande i den nationalkommitté som jag talade om. Det gör jag därför att jag under det här året vill visa att jag som jordbruksminister i Sverige anser att detta är en oerhört viktig uppgift. Jag hoppas mycket på det. Vi har på Jordbruksdepartementet bildat en referensgrupp som har till uppgift att bl.a. i samarbete med ett antal framstående jordbruksforskare närmare utreda frågor av den karaktär som vi nu diskuterar och som är aktuella i samband med toppmötet. I SIDA:s regi pågår en viktig utredning om global livsmedelssäkerhet. Den belyser livsmedelssäkerheten i östra och södra Afrika. I en annan utredning som planeras inom SIDA skall man ha en inriktning som är direkt relaterad till toppmötet om global livsmedelssäkerhet. Under våren kommer vi i Nationalkommitténs regi att ha ett seminarium som en förberedelse till toppmötet i höst. Meningen är att de som är intresserade av dessa frågor men som av olika skäl inte har kunnat beredas plats i Nationalkommittén skall få tillfälle att komma och lyssna på några intressanta och framstående föredragshållare men också vara med och påverka den svenska syn som vi skall driva i Rom. I det sammanhanget kan jag säga att det vid det senaste ministermötet i Bryssel uttalades från tysk sida en önskan om att samordna mera av uppfattningarna inför toppmötet i Rom. Det var egentligen bara jag som ifrågasatte detta. Jag sade att det inte var något fel i att diskutera och samordna, men att en samordning inom EU inte får innebära att ett enskilt land - jag tänkte naturligtvis på Sverige som inte alltid har samma uppfattning som de andra EU länderna i denna fråga - blir tyst och måste tala med enbart EU:s röst. Vad vi nu gör är att försöka samordna och få in de svenska åsikterna så långt det låter sig göras inom EU. Men finns det frågor därutöver som man inte går med på att föra fram som det italienska ordförandeskapets förslag, kommer Sverige som enskild nation att föra fram dem.

Herr talman! Ingrid Näslund har i en interpellation ställt frågor till mig angående de eritreaner som vistas i Sverige med lagakraftvunna avlägsnandebeslut. Innan jag besvarar själva frågorna vill jag kort säga något om det aktuella läget vad avser verkställighet av beslut om avlägsnande till Eritrea. Sedan en tid tillbaka har vi ett gott samarbete med de eritreanska myndigheterna, och frågan har förhoppningsvis kommit till en lösning. Den eritreanska staten har nämligen svängt och försäkrat att den kommer att ta emot de medborgare som meddelats ett avvisnings eller utvisningsbeslut. Den eritreanska ambassaden har utfärdat resehandlingar för sammanlagt ca 80 personer, och fler handlingar är under utfärdande. Vi räknar med att dessa beslut skall kunna verkställas inom den närmaste framtiden. Förutom de åtta personer som återsändes i somras verkställdes ytterligare fyra beslut under december i fjol. Jag kan även berätta att representanter för den eritreanska ambassaden här i Stockholm har bett att ambassadpersonal, före avresan, skall få tillfälle att träffa de personer som skall avlägsnas. Man har tänkt sig att vid ett sådant möte få möjlighet att för de berörda förklara ambassadens agerande. Detta inititativ har naturligtvis välkomnats från vår sida, och polismyndigheterna har informerats om ambassadens önskemål. Dessa möten kommer naturligtvis att äga rum enbart om den berörde själv samtycker. Hur många eritreaner som totalt är berörda är mycket svårt att säga. Jag är medveten om att jag, vilket Näslund också påpekar i sin interpellation, i maj i fjol uppgav att det rörde sig om ca 400. Detta antal är förmodligen för högt, och något exakt tal är svårt att ange. Svårigheten beror bl.a. på att vi inte har någon utresekontroll i Sverige och alltså inte, om inte personerna själva meddelar att de tänker lämna Sverige, med säkerhet kan säga hur många som på egen hand reser ut ur landet. Vad beträffar Näslunds direkta frågor gäller den första vad jag avser att göra för att den syn på humanitära skäl som jag gett uttryck för i riksdagen skall tillämpas i praktiken. Näslund syftar då bl.a. på det svar jag gav här i kammaren den 29 maj i fjol med anledning av en interpellation från henne som rörde eritreanernas situation. Jag svarade då på frågan, om en vistelsetid på tre till fem år i sig kan utgöra grund att få stanna av humanitära skäl, att så normalt inte är fallet. Jag uppgav däremot att en lång vistelsetid tillsammans med andra omständigheter, i vissa fall, kan utgöra så starka skäl av humanitär art att en ny ansökan skall bifallas. Något nytt svar kan jag inte ge på denna fråga, utan samma förhållande gäller fortfarande. Det är som alla vet Utlänningsnämnden som handlägger nya ansökningar, och regeringen kan inte göra något åt enskilda ärenden så länge de inte överlämnats till regeringens avgörande. Jag har inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder i den mening som Näslund avser utan litar på att nämnden gör korrekta bedömningar av de humanitära skäl som åberopas i dessa ärenden. Jag vill dock påpeka att Utlänningsnämnden, av humanitära skäl, har bifallit nya ansökningar från eritreaner som befinner sig i den situation Näslund avser. Härmed anser jag även att jag till stor del har besvarat Näslunds andra fråga, nämligen vad jag avser att föreslå för förändringar i lagstiftningen. Jag utgår från att Näslund här syftar på ändringar när det gäller vilka som av humanitära skäl skall kunna få bosätta sig i Sverige. Den praxis som utvecklats på detta område, dvs. vilka som av renodlat humanitära skäl skall kunna medges uppehållstillstånd, anser jag vara väl avvägd. Jag ser därför för närvarande inte några skäl att föreslå ändringar i lagstiftningen. Näslund har slutligen frågat om jag avser att verka för att avvisningsbeslut preskriberas efter fyra år om de inte kunnat verkställas och om uppehållstillstånd därefter kommer att beviljas automatiskt. Även här rör frågan vad Utlänningsnämnden kommer att meddela för beslut i enskilda ärenden. Jag kan naturligtvis inte uttala mig om detta, men jag kan redogöra för utlänningslagens preskriptionsregler och för den praxis som har utbildats på området. Inledningsvis kan jag berätta att ett avvisningsbeslut alltid preskriberas om det inte har verkställts inom fyra år från det att beslutet vann laga kraft, och enligt huvudregeln skall ett nytt avvisningsbeslut inte kunna fattas efter det att preskriptionen trätt in. Syftet med preskriptionsregeln är att förskona utlänningen från att under mycket lång tid behöva leva under hot om avlägsnande på grund av ett beslut som av någon anledning inte har kunnat verkställas. Det kan dock finnas situationer där ett nytt avvisningsbeslut kan fattas trots att det gamla har preskriberats, t.ex. om utlänningen hållit sig gömd. Andra omständigheter som i praxis vägts in till utlänningens nackdel är vandelsanmärkningar. Härmed anser jag mig ha besvarat frågorna i
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Blomberg för svaret på min interpellation. Leif Blomberg talar om att det sedan tidigare råder ett gott samarbete med eritreanska myndigheter och att frågan förhoppningsvis har kommit till en lösning. Jag kan kanske inte känna samma tillfredsställelse som jag tycker mig skönja i orden från Leif Blomberg om att denna lösning har kommit till stånd. Det här gäller ju enskilda människor. Var kommer de in i sammanhanget? Det här gäller dessa människors hela framtid. Har det skett något samarbete med dem? Jag vet att det inte brukar förekomma något samarbete. Man får lämna in sin ansökan som sedan bedöms. Det finns även möjligheter att ha advokater med i sammanhanget. Är det någon som har frågat efter deras synpunkter? Eller har det goda samarbetet skett helt över deras huvuden? Var kommer deras svenska rättigheter in i sammanhanget? Som jag påpekade i min interpellation rör det sig i detta fall om ungdomar som drevs i väg av kriget och som av samma krig förhindrades att återvända fram till 1992. De har inte heller kunnat återvända senare fram till nu, därför att de inte har tagits emot av sitt land Eritrea. Efter i många fall fem sex års vistelse i Sverige från 1989 och 1991 i ständig väntan på ett positivt besked om uppehållstillstånd, en väntan som i många fall har medfört psykisk ohälsa och som har förött deras ungdom utan studier och arbete, får de nu veta att den svenska staten genom sitt goda samarbete med den eritreanska staten har löst deras problem. För ca 80 av dessa ungdomar ligger nu resehandlingarna klara på den eritreanska ambassaden och fler handlingar är under utfärdande, konstaterar invandrarministern. Jag vill att vi skall försöka att tänka oss in i några av de enskilda fallen och vad detta kan innebära för en ung människa som kom hit som barn eller i de tidiga tonåren. De har nu tillbringat fem sex år i ett land som de har flytt till, år som kanske är de allra viktigaste för deras utveckling. Utan att de själva vill det, utan att de på något sätt kan påverka det skall de nu plötsligt avlägsnas från det land som de bott i under fem sex år till ett land som de i dag kanske känner sig mycket främmande för. Avlägsnas tycks vara den nya termen. Den tyder inte på någon större inlevelse i att det rör sig om människor som kan tänkas ha en egen tanke om sin framtid efter alla dessa år. Den här lösningen har man kommit fram till. Detta avlägsnande sker enligt min mening utan att de mänskliga hänsyn tas som man kan förvänta av ett land som har hållit solidaritetens fana högt för alla att beskåda.

Herr talman! Jag ser i interpellationssvaret att Leif Blomberg tar upp det svar som jag fick den 29 maj. Han nämner att han då uppgav att en lång vistelsetid tillsammans med andra omständigheter i vissa fall kan utgöra så starka skäl av humanitär art att en ny ansökan skall bifallas. Leif Blomberg säger att han inte kan komma med något nytt svar i dag. Jag vill bara framhålla att det här svaret preciserades i svaret på interpellationen den 29 maj. Leif Blomberg nämnde då att det är mot den bakgrunden som det i praktiken finns möjligheter för Utlänningsnämnden att ta hänsyn till om människor har vistats lång tid i Sverige och om de mår dåligt, om de med intyg från läkare, kuratorer eller på annat trovärdigt sätt kan styrka att de faktiskt har farit ganska illa av situationen. Sammanvägt med annat kan det få sådan tyngd att man kan få uppehållstillstånd av den anledningen att det föreligger humanitära skäl. Det är just detta som så många som på olika sätt är inblandade anser verkligen ligga för handen i många fall. Nu menar Leif Blomberg att det är några som har fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. Jag skulle vilja fråga om Leif Blomberg vet något om hur många det kan röra sig om. Jag har varit i kontakt med en representant från Röda korset i Göteborg. Hon uppskattar att det finns 25-30 eritreaner kvar. Hon känner till två fall där man har fått uppehållstillstånd. Från juli 1994 till augusti 1995 var det 348 asylsökningar från eritreaner som behandlades. 301 ansökningar avgjordes. 290 avslogs och 11 bifölls. Har det ändrat sig? Är det numera fler som har fått bifall? Jag får återkomma senare och ytterligare utreda den frågan.

Herr talman! Den senaste tidens debatt har till stor del fokuserats kring Sveriges asyl och flyktingpolitik, och den debatten kommer att fortsätta. I dag talar vi om människor från Eritrea. I morgon eller nästa vecka kan det handla om kurder eller folk från det förutvarande Jugoslavien. Herr talman! Jag vill bara påpeka att jag anser att den debatt som har förts i medierna ensidigt har gynnat dem - och det är de som främst har fått komma till tals - som anser att vår asyl och flyktingpolitik är för ogenerös. Den del av svenska folket - dess bättre en minoritet, även om det rör sig om ganska många - som anser att vår flyktingpolitik är för generös har inte fått samma chans att framträda. Herr talman! Som jag ser det finns det bara två vägar att gå för att lösa dessa problem. Antingen stänger vi Sverige helt för asylsökande eller också låter vi vem som helst få lov att komma hit. Jag tycker att båda dessa vägar är lika dåliga. Om vi stängde Sverige för asylsökande skulle vårt internationella anseende försämras oerhört. Vi hade då fått svårt att skapa en internationell trovärdighet. Den andra vägen, att ge fritt fram för alla som vill komma hit, skulle också skapa stora problem. Det förutsätter ju att de som kommer hit skall ha samma ekonomiska och sociala skydd som de som redan bor i Sverige har. Så måste det väl bli. För det kan väl inte vara så att de som vill ha fritt fram säger att vem som helst får komma hit och sedan klara sig bäst man kan. Man får då kanske övernatta genom att ligga i trappor och källare eller i parker i Guds fria natur. Jag skulle vilja fråga Ingrid Näslund hur kds ser på detta. Kan jag få ett klart besked om ifall ni vill att det skall vara fritt fram för alla? Herr talman! Jag tror nog att vi får behålla de problem som vi har, med enskilda prövningar och kanske litet mer smidighet men med en anpassning till de regler som gäller i länderna i vår närmaste omvärld. Ingrid Näslund återkommer ofta i sin interpellation till att de människor som hon åberopar mår dåligt. I dag talade hon i sitt inlägg till statsrådet om humanitära skäl. Jag vet att allting är relativt. Men jag tror inte att jag överdriver om jag säger att det i dag finns hundratals miljoner människor i världen som tyvärr mår dåligt. Vi behöver bara åka 30 mil österut från Stockholm för att se människor som faktiskt mår mycket dåligt. Jag har också noterat hur kds företrädare i denna talarstol har framhävt och ofta med stort engagemang har talat om att även många svenskar i dag mår mycket dåligt. Herr talman! Jag vet inte riktigt hur mycket pengar kds disponerar. Men det är min uppfattning, som jag faktiskt tror delas av ganska många utanför detta hus, att vi tyvärr inte har vare sig pengar eller resurser till att hjälpa ens en bråkdel av alla dem utanför Sverige som beklagligtvis mår dåligt. Herr talman! Jag tycker också att det engagemang som Ingrid Näslund visar varken är kristligt eller humant, eftersom man struntar i det stora flertalet. För ett antal år sedan avsatte vi 75-80 % av våra pengar till flyktingar utanför Sverige. I dag har nivån minskat, trots att antalet flyktingar i världen tyvärr inte har minskat. Jag tycker att man, när man engagerar sig för enskilda eller för små grupper av människor, är djupt orättvis. Jag tror att det var i förra veckan som man kunde se hur man i medierna beskyllde Sverige för att i dag bedriva en närmast diktatorisk asylpolitik. Låt mig då säga, herr talman, att om man tycker att Sverige i det avseendet bedriver en diktatorisk asyl och flyktingpolitik så är det faktiskt många länder i Europa som bedriver samma eller t.o.m. värre asyl och flyktingpolitik. Jag vill avsluta med att ställa samma fråga som jag ställde i mitten av mitt anförande. Hur vill kds ha det? Vill ni att vem som helst skall få lov att komma hit till Sverige? Skall de i så fall få leva under samma sociala skydd som de i dag boende i Sverige har?
Herr talman! Jag tackar också för svaret. Jag kommer mest att behandla frågan om humanitära skäl och kommer inte att gå in så mycket på frågan om eritreanerna. Det finns ju förslag om att ta bort humanitära skäl för att erhålla asyl liksom att ta bort paragrafen om krigsvägrare. Samtidigt är Sverige oerhört restriktivt när det gäller Genèvekonventionen. Utlänningslagen är i stort sett likadan som under förra perioden då jag satt i riksdagen, 1989-1991. Men praxis har förändrats, och det är ju alltid den som blir utslagsgivande. En lag är ju inte fullständig förrän den har prövats i verkligheten. Jag vill ge några exempel på humanitära skäl. Vi har ju barnkonventionen att rätta oss efter. Man tar till humanitära skäl i barnkonventionen, eftersom det inte finns något speciellt i lagen som säger att man skall ta den typen av hänsyn till barn. Jag kommer då in på ett annat humanitärt skäl. Det gäller dem som har synliga skador av tortyr. De skador som inte är synliga är ju svårare att konstatera, men då får vi tro på flyktingarnas egen utsago. Vi vet att 25 % av de asylsökande har synliga tortyrskador. Efter den första sållningen ökar procentandelen betydligt. Men även tortyr av allvarlig omfattning är inte i sig en tung orsak till asyl. Här kommer humanitära skäl in igen. Även om man har vistats länge i landet, etablerat sig, har familj och jobb, måste man ta till humanitära skäl för att få stanna. För den som är gift med en svensk och kanske dessutom har gemensamma barn har vi, efter ett utskottsinitiativ i socialförsäkringsutskottet under förra perioden, gett större möjligheter att söka asyl utan krav på återvändande till hemlandet. Men det har inte haft så väldigt stor effekt. Det är alltså humanitära skäl som gäller också här. När det gäller flyktingar från t.ex. Turkiet, där mer än 2 000 byar och småstäder är raserade, familjemedlemmar dödade, försvunna eller i fängelse, är det återigen humanitära skäl som avgör om dessa människor skall få stanna. Men där börjar man egentligen komma in på flyktingskäl, därför att särskilt kurder och andra oppositionella ofta löper stor risk att utsättas för förföljelse. Här kommer man in på Genèvekonventionen och vår utlänningslag.
Herr talman! När det gäller Ingrid Näslunds resonemang vill jag understryka att vi i Sverige genom åren har varit, är och kommer att fortsätta att vara väldigt generösa när det gäller att värna asylrätten, så att de människor som har skyddsbehov får skydd i vårt land. Om man ser på historien fram till i dag, finner man att inget annat land i Västeuropa har tagit emot så många flyktingar per capita som vi i Sverige har gjort. Man kan räkna ihop ett stort antal länder i Europa, med undantag av Tyskland, och kommer då fram till att sex sju länder inte ens sammantaget har tagit emot så många som vi har gjort. Det innebär ändå att vi har visat en väldigt stor generositet från svensk sida. Trots att vi under 90-talet haft en väldigt svår ekonomisk situation, har vi ändå tagit emot flest flyktingar per capita också under den perioden. När det sedan gäller de eritreanska myndigheterna och den lösning som jag talade om är det naturligtvis glädjande för mig, men möjligen inte för Ingrid Näslund, att eritreanska myndigheter äntligen har accepterat de folkrättsliga grundprinciperna, dvs. att man som nation skall ta emot sina egna medborgare och att jag som människa alltid skall ha rätt att åka hem till mitt eget land. Det tycker jag är positivt. Det innebär naturligtvis att man också har rätt att återsända eritreaner till deras hemland. Ingrid Näslund talade om psykisk ohälsa. Om det är så att man lider av psykisk ohälsa, finns det alla möjligheter att få ett läkarintyg som styrker detta. I och med det kan man också lämna in en ny ansökan till Utlänningsnämnden. Om man har vistats här under lång tid och har ett läkarintyg som visar att man lider av psykisk ohälsa har man goda förutsättningar att få stanna i Sverige, vilket vi ju har talat om så många gånger tidigare. Därefter görs en individuell bedömning. Det gäller att inte betrakta eritreanerna som grupp utan som individer. Självfallet är det många av de människor här i Sverige som vi har avvisat under 90-talet mot deras egen vilja. Jag vill då ställa frågan: Menar Ingrid Näslund att det är den asylsökande själv som skall avgöra om det finns tillräckliga skäl att få stanna i Sverige eller inte? Eller kan det möjligen vara så att vi skall följa de av regeringen och riksdagen fattade besluten och våra myndigheters tillämpningar, nämligen att det är samhället, staten, som skall bestämma om ifall man skall få uppehållstillstånd i Sverige? I så fall är det väl rimligt att man emellanåt hamnar i situationer där människor inte frivilligt ger sig av härifrån. Så är det kanske i de allra flesta avvisningsfallen. Det vore konstigt annars. Ingrid Näslund avslutade sitt inlägg med att vi inte tar mänskliga hänsyn. Jag tycker att vi tar på oss mycket som vi rimligen inte borde behöva. Om en annan stat har behandlat sina egna medborgare på ett konstigt sätt finns det väl snarare anledning att rikta kritik mot den eritreanska regimen, som inte tog emot det egna landets medborgare. Det är väl snarare den som har förorsakat de eritreanska medborgarnas problem här i Sverige. Det är inte den svenska regeringen, dess myndigheter eller vår lagstiftning som är problemet. Det har snarare orsakats av en annan stat. Till Sten Andersson vill jag gärna, även om ingen fråga har ställts till mig, att jag tycker att det är väldigt viktigt att vi alltid, även i en svår situation, skall högprioritera värnandet av asylrätten. För mig är detta oerhört viktigt och centralt. Då får det bli en högprioritering. Sedan menar jag att vi i andra avseenden får nedprioritera personer som inte har starka skäl att stanna i Sverige, exempelvis anhöriga. Till Ragnhild Pohanka vill jag säga något om det här pratet om att praxis har förändrats och att det har blivit hårdare och tuffare på alla möjliga sätt. Jag vet inte vad Ragnhild Pohanka menar. Det vore intressant om hon konkretiserade och utvecklade detta litet grand och för en gång skull kom med konkreta exempel på att det har blivit hårdare i stället för att bara använda sig av svepande formuleringar. Ett påstående blir ju inte sannare bara för att upprepas många gånger. Ragnhild Pohanka borde försöka belägga det hon påstår. När det gäller skyddsskälen i framtiden, vill vi följa UNHCR:s rekommendationsbok om hur Genèvekonventionen skall tillämpas och tolkas. Det innebär att vi utvecklar och utvidgar skyddsskälen i enlighet med Genèvekonventionen med exempelvis kön, homosexualitet och förföljelse från tredje part, och att vi tydliggör detta i lagstiftningen. Med förföljelse från tredje part menas fall där staten inte kan skydda den egna medborgaren, men där denne känner sig förföljd i sitt eget land. Ett exempel är ryska judar. I dessa fall är det inte staten som står för förföljelsen, utan det kan vara myndigheterna eller skolan. Det handlar om människor som är i en sådan levnadssituation att de inte kan stanna kvar. Då skall det vara konventionsskäl. Det är väldigt viktigt. Där följer vi UNHCR. Jag hoppas att detta kan vara tillfredsställande och att det kan vara en slags garanti för att det inte är något tokigt med det här också. Krigsvägrare och de facto-flyktingar kommer att inrymmas i det nya begreppet skyddsskäl. Även om det inte är fråga om konventionsskäl, så ligger krigsvägrare, de facto-skäl och politisk-humanitära skäl i hela detta begrepp. I en kommande lagstiftning kommer det att finnas ett samlat begrepp när det gäller starka skyddsbehov. Låt oss diskutera detta när det väl ligger på riksdagens bord.

Herr talman! Det är bl.a. genom att kräva visum från så många länder som vi har skärpt flyktingpolitiken. Flyktingarna kommer aldrig hit, och det innebär ju en mycket stark skärpning. När vi t.ex. införde visumtvång för bosnier, blev det ju slut på flyktingar därifrån. Man kan alltså skärpa politiken utan att det syns på de fall som kommer upp här hemma. Den skärpningen av flyktingpolitiken är kanske den kraftigaste. Jag tycker nog att Lucia-beslutet 1989, eller om det var 1988, var den första skärpningen av flyktingpolitiken. Då tog man till sådana skäl som att det nästan skulle kunna bli en katastrof för Sverige. Detsamma gällde tidigare när det kom assyrier och syrianer. Då skärpte man politiken av ungefär samma skäl. Då använde man sig av det som står i flyktinglagen. Men jag kan inte se att det var någon katastrof för Jag håller med invandrarministern om att vi har haft en generös flyktingpolitik. Det skedde ibland naturligtvis felbedömningar, det gör det alltid, och det fanns enskilda fall som behövde tas upp till diskussion och som man behövde vädja för. Kom det då fram nya skäl fick de ofta stanna. Men nu är det faktiskt inte på det sättet. Man har skickat ut familjer till Kossovo eller till Jugoslavien bara därför att ett barn har snattat ganska små saker. Ibland har de fått stanna efter aktiviteter, men man har också utvisat i sådana fall. Det tycker jag är att skärpa flyktingpolitiken. Dessa barn har fått 30 dagsböter för att de snattat för litet över 100 kr. Sådant får inget svenskt barn 30 dagsböter för, och det har föranlett att hela familjer har åkt ut. Om de inte hade haft skyddsskäl hade det varit en annan sak. Jag tycker att detta är en skärpning. Vi tar i dag mycket liten hänsyn till humanitära skäl, mycket mindre än vad vi gjorde tidigare. Jag skulle också vilja betona att vi naturligtvis inte kan lösa hela världens flyktingpolitik. Jag tycker att det är bra att man också försöker lösa problem på plats i de länder där de finns och att man försöker förhindra flyktmotiv osv. Men man skall inte säga till kurder att de har ett inre flyktingalternativ. De har man de facto inte i Turkiet. Sedan tycker jag vi har ett speciellt ansvar för dem som är på vår farstubro. Vi vet att vi inte kan hjälpa alla. Men tänk om man t.ex. försöker rädda några ur vattnet och säger att jag kan inte ta upp er alla 200, så ni får drunkna allihop. Jag tycker inte heller att vi agerar riktigt på det sättet men detta, herr talman, var en kommentar till Sten Andersson och inte till invandrarministern. Vi har ett särskilt ansvar. Jag skulle kunna räkna upp fler exempel men jag ser att min taletid håller på att rinna ut i det här fallet. Detta var i alla fall några exempel på att vi har skärpt flyktingpolitiken.
Herr talman! Först skulle jag vilja fullfölja den tankegång jag hade när jag talade om att jag visste väldigt få som har fått uppehållstillstånd. Jag vill fortfarande fråga Leif Blomberg hur många han vet om av eritreanerna som sedan den 29 maj har fått uppehållstillstånd. Jag har hört detta från Göteborg. I norra delen av Sverige har jag hört talas om ett fall där en person fått uppehållstillstånd. Jag blir glad om jag får höra talas om flera. Jag vill också säga att jag kan räkna upp många fall där de skäl som Leif Blomberg har angivit som humanitära skäl verkar vara uppfyllda, men där människor ändå har fått avslag igen efter den 29 maj. Det är det jag vänder mig emot. När det gäller asylpolitiken i stort och flyktingkonventionen har jag inte så mycket att invända. Där tror jag att vi är ganska överens. Vad jag talar om är just den skärpta tillämpningen av humanitära skäl. Leif Blomberg säger att han har stort förtroende för Utlänningsnämnden och för att denna sköter frågorna på ett korrekt sätt. Jag är ledsen, men jag kan inte dela det förtroendet efter vad jag har hört rapporteras från människor som har mycket nära kontakt med flyktingarna. Alla från olika organisationer talar om en kraftig skärpning och om att människor nu har mycket svårt att få stanna av humanitära skäl. Leif Blomberg tog också upp den nya lagen som skulle tillämpas från den 1 juli. Den handlade om att man även från Sverige skulle kunna ansöka om att få stanna på grund av anknytning, t.ex. om man hade ett långvarigt förhållande eller om man hade gift sig med en svensk person eller med någon som hade fått uppehållstillstånd. Även där har jag dock hört att man kräver att människor, t.ex. den andra kontrahenten, skall påvisas må mycket dåligt av en separation. Annars skall man ändå inte kunna få stanna. Man sätter inte heller någon tilltro till att det är fråga om djupgående förhållanden som kommer att vara, även om det har varat i ett och ett halvt år. Det verkar alltså som om man gör alla möjliga sorters svårigheter för att de humanitära reglerna skall kunna tillämpas. Det är det jag vänder mig mot. Där skulle jag vilja se Leif Blomberg agera. Undersök dessa fall med eritreaner! Jag håller med om att det är Eritreas fel att det har tagit så lång tid, men nu har det blivit så, och det gör att det från rent humanitär synpunkt blir oerhört svårt för dessa unga människor att återvända. Andra, som kanske bara har varit här i ett par år, befinner sig i en helt annan situation. Därför kan man inte jämföra med de andra grupperna.

Herr talman! Först vill jag, för att det inte skall råda något missförstånd, säga till statsrådet att jag är för att bibehålla dagens system med enskilda prövningar. Jag är också för att vi skall behålla rätten till asyl för dem som behöver det, även om jag tycker att systemet kanske kan göras litet smidigare så att vi slipper de långa handläggningstiderna och den effekt som dessa har fått i medierna. Sedan, hoppas jag faktiskt att jag hörde fel när Ragnhild Pohanka sade att ett flyktingbarn skulle få mindre straff för ett snatteri än vad ett svenskt barn skulle få. Om hon med sitt påstående menar att den vidare konsekvensen blev att flyktingbarnet baserat på detta snatteri skulle få lämna Sverige, så är det tragiskt. Men det är säkert samma antal dagsböter, eller vad det nu är som döms ut, oavsett om du är svensk eller om du är av svensk härkomst. Skulle så inte vara fallet - vilket skulle vara djupt beklagligt vad gäller Sverige som rättsstat - är jag beredd att skriva under en motion tillsammans med fru Pohanka i detta ärende. Herr talman! Jag förstår vidare mycket väl att man utanför det här huset ibland har svårt att inse konsekvensen och logiken i vår flykting och asylpolitik. Det är inte många år sedan som vi beviljade generella uppehållstillstånd för 60 000 personer från dåvarande Jugoslavien. Vi motiverade det med att förhållandena där nere var så besvärliga att man inte kunde räkna med att de skulle kunna åka tillbaka inom rimlig tid. Knappt hade bläcket på det beslutet torkat förrän vi införde visumtvång. Jag måste säga att det inte är höjden av logik och konsekvens. Till sist, herr talman, ägnade jag faktiskt en stor del av mitt anförande åt Ingrid Näslunds anförande, medan hon inte ägnade sig mycket åt mitt.

Herr talman! Det är bra att Ragnhild Pohanka konkretiserade sig och tog upp visumfrågorna. Det är viktigt med tanke på att Sverige har börjat föra en mer aktiv visumpolitik. Detta har två syften. Ett bygger på olika utrikespolitiska bedömningar av vissa länder. Det andra gäller att invandrarpolitiska motiv kan ligga bakom att man inför visum, såsom den socialdemokratiska regeringen har gjort exempelvis när det gäller Kuba. Det är ett tydligt exempel på detta. Pohanka har alltså rätt i den meningen att vi har gjort en begränsning av möjligheterna att komma från Kuba till Sverige. Vi har infört ett visumtvång, så att man måste ha tillstånd för att få komma hit. Den borgerliga regeringen införde visumtvång vad gällde Bosnien. Vi såg ett omedelbart resultat i form av att antalet personer som kom därifrån drastiskt gick ned. Det var ganska få asylsökande från just det området. Vi har infört visumtvång också beträffande Vi har alltså infört detta. Icke desto mindre är av de ca 700 asylsökande som kommit till Sverige under andra halvåret 1995 den stora majoriteten från länder för vilka visumtvång gäller. Nästan ingen av dessa personer har haft visum för att komma till Sverige. Man kan också fundera över hur det här går till. Låt mig som en upplysning säga att 60 % av dem som har kommit från dessa länder har gjort sin ansökan inne i landet, inte vid våra gränser, trots att de har saknat visumhandlingar. Det visar att det inte är helt omöjligt för sådana personer att komma hit. Trots att de inte har visum kan de ta sig till Sverige och göra ansökan vid gränsen eller inifrån landet. När det gäller kosovoalbanerna tycker jag att man skall skilja mellan å ena sidan flyktingpolitik och flyktingfrågor, andra sidan invandringspolitik. När det gäller visum har vi ett slags både-och-situation. I det fall som Pohanka åberopar hade man fått stanna med hänvisning till tidsförordningen, dvs. utan att i botten ha några skyddsbehov. För detta har vi särskilda regler. Uppehållstillståndet gäller bara under förutsättning att man sköter sig i Sverige. Gör man inte det, riskerar man att det permanenta uppehållstillstånd som man fått på grund av tidsförordningen hävs och att bli avvisad. Vi har haft ett antal sådana fall. Men det handlar då inte om flyktingpolitik utan om personer som inte blivit bedömda av skyddsskäl eller på andra mycket starka humanitära grunder utan som har fått stanna därför att de har varit länge i Sverige - inte av något annat skäl. Om någon eller några i familjen inte skött sig utan begått någon form av brott, har vederbörandes tillstånd att vara här hävts. Man har då blivit avvisad, om detta varit möjligt att genomföra. Detta har dock visat sig inte vara möjligt när det gällt Serbien. Det har där på samma sätt som när det gällt Eritrea varit så att landet inte har tagit emot sina egna medborgare. Det är ett problem att rätt många i Sverige i dag sitter och väntar på verkställighet av lagakraftvunna avvisningsbeslut. Också en annan sammanblandning i debatten är olycklig. Flyktingar är sådana som har fått status som flyktingar efter det att vi enligt FN:s Genèvekonvention har fattat beslut om att de har skyddsbehov. Dessförinnan är de asylsökande. Jag tycker att det är viktigt att vi gör denna åtskillnad. I annat fall blandar vi ihop begreppen och kanske i den allmänna röran börjar ge uppehållstillstånd till människor som inte har dessa starkare skäl. En vacker dag kommer vi kanske till en punkt där vi inte ens orkar ge de mest skyddskrävande uppehållstillstånd, vilket vi alltid måste kunna göra. Vi måste därför vara mycket noga med dessa begrepp. Jag vet vidare inte riktigt hur många de som Ingrid Näslund frågade efter är. Vi har självklart inför den här debatten försökt ta reda på det. Det skulle vara intressant att veta detta exakt, men det går inte att få fram några precisare siffror. Ett av skälen till det är att registrering har skett på grundval av folkgrupp, varvid det uppenbarligen har skett en viss sammanblandning av etiopier och eritreaner. Jag kan alltså inte svara exakt på hur det ligger till, men det kan såvitt jag förstår vara något mellan 10 och 15 personer som har fått uppehållstillstånd under andra halvåret - det var det som Ingrid Näslund frågade efter. På vilka grunder de har fått det har jag inte lyckats ta reda på, eftersom det inte är vi själva som hanterar detta. Vi är beroende av uppgifter från Utlänningsnämnden, och man har därifrån inte kunnat presentera en tillräckligt noggrann statistik över detta. Man har alltså inte fört en sådan utan måste gå igenom alla fall och försöka skapa en bild av hur det ser ut rent historiskt. Jag kan till Ingrid Näslund när det gäller den lagändring som vi genomförde förra året avseende anknytning också säga att det måhända kan finnas skäl för oss att se på hur denna lagändring har tillämpats av våra myndigheter. Vi kan då få en bättre bild av om det blev som vi hade tänkt oss eller om det fortfarande finns ett antal människor som, trots att de möjligen uppfyller de här kraven, har mycket stora svårigheter att få sitt anknytningsfall prövat utan att de skall behöva åka hem. Vi skall alltså oavsett om våra intentioner har uppfyllts eller inte göra en genomlysning av detta. Jag hoppas att vi kan komma tillbaks vid en senare tidpunkt och redovisa vad vi har funnit.
Herr talman! Jag vill först säga till Sten Andersson att det inte alls är så att jag inte vill svara på hans frågor. Jag är i viss tidsnöd, men jag vill säga att jag inte har vare sig den ena eller den andra av de extrema uppfattningar som han här presenterade. Jag menar att vi skall ha en reglerad invandring och skall iaktta flyktingskäl på det sätt som man i allmänhet har gjort. Vi skall också fortsätta att vara så generösa som vi har varit här i Sverige, vilket jag håller med Leif När det gäller de humanitära skälen menar jag dock att det har inträtt en förändring. Vi kan inte ställa oss bakom den, om Sverige skall framstå som ett solidariskt och humant land. Frågan om vad som är kristet och humant kan vi tala om senare. Jag tycker inte att det är värt att ta upp tiden i talarstolen med det. Jag ville också ta upp frågan om den fyraåriga preskriptionstiden. Jag fick ett klart svar om att gränsen går vid fyra år. Jag vill ha ett litet förtydligande. Gäller detta från det att beskedet givits från Invandrarverket? Utgår man, i fall där vederbörande sökt vidare till Utlänningsnämnden för att få ett avvisningsbeslut ändrat, från den tidpunkt som då blir aktuell? Jag har en lång lista över eritreaner uppe i norr för vilka fyra år har gått från det att de fick sitt avvisningsbeslut från Invandrarverket. Deras avvisningsbeslut borde alltså vara preskriberade och de borde bara av det skälet få stanna, om jag har uppfattat Leif Blomberg rätt. Är det så? Jag tycker att ni borde undersöka också det innan ni skickar i väg de här människorna, så att de inte särbehandlas i det här avseendet. Jag skulle kunna känna mig frestad att gå ut väldigt hårt i detta sammanhang. Jag har faktiskt funderat över att tillgripa det uttryck som användes av en fransk författare i Dreyfusaffären och som jag väl tror att min vän advokaten här känner till, nämligen "J ́accuse!

Herr talman! Inger Näslund säger att praxis när det gäller humanitära skäl har skärpts. Jag påstår det rakt motsatta: Praxis har inte skärpts utan är precis sådan som här har beskrivits. Regeringen har sedan den tillträdde inte tagit några som helst beslut om att skärpa praxis. De här reglerna har gällt under många år och det har i princip inte hänt någonting. Vad gäller frågan om lagakraftvunna avvisningsbeslut vill jag göra en liten reservation, men så som jag tolkar det räknas tiden från det att man fullfölljt sina möjligheter och dessutom fått ett slutligt besked om det från Utlänningsnämnden. Jag har frågat våra myndigheter om det finns några eritreaner vars avvisningsbeslut är preskriberade. I de fallen skulle det alltså behövas en ny behandling, och man skulle antingen få ge dem permanent uppehållstillstånd eller, om sådana skäl finns, göra ett undantag och fatta ett nytt avvisningsbeslut. Myndigheternas svar är att det inte finns några fall av den här typen med preskription, men att det kommer senare under året. Mer kan jag inte säga. Men det kan kanske lugna Ingrid Näslund att det självklart inte kommer att utvisas någon person från landet efter det att preskriptionstiden har gått ut med mindre än att ett nytt avvisningsbeslut i så fall har fattats. Några sådana beslut har inte varit föremål för avgörande i utlänningsnämnden så här långt. Det är klart att man kontrollerar tidpunkten för när ett beslut vunnit laga kraft och hur lång tid det har gått fram till en eventuell utvisning, så att man i alla fall inte begår den typen av misstag. Det vore ju förfärligt. Jag utgår från att det inte kommer att ske. När det gäller frågan om anknytning har eritreaner, som alla andra, rätt att träffa någon och begära anknytningsinvandring. Det skall enligt grundprincipen ske från hemlandet. När situationen är sådan att en person är här kan det förstås bli bekymmer eftersom grundprincipen är att man skall åka hem. Jag vet inte hur det ser ut för just eritreanerna. Men säkert är det för dem liksom för många andra folkgrupper här i landet så att ett antal har träffat någon för vilken tycke har uppstått och så har man fått ett samlevnadsförhållande. Då skall man förstås söka på anknytning. De ärendena behandlas som alla andra ärenden. Finns skäl att i Sverige ge ett uppehållstillstånd för tillfällig invandring på anknytning, får man göra det. Men jag kan, som sagt, inte svara på hur det tillämpas i dag. När vi diskuterar dessa frågor - inte bara när det gäller eritreanerna utan även andra människor - bör vi också utifrån andra utgångspunkter titta på tillämpningen av den här lagen. Den är relativt ny och har varit i kraft i sju månader. Det kan vara intressant att titta på de fall som har avgjorts och ta reda på hur praxis ser ut.

Herr talman! Chatrine Pålsson har mot bakgrund av att sekretesslagen ofta ändras, frågat mig om jag anser att det bör göras en översyn av sekretessbestämmelserna i syfte att få en helhetssyn. Det är sant att sekretesslagen ändras ofta. Det ligger i sakens natur. Ändrade samhällsförhållanden som t.ex. förändringar i myndigheternas struktur eller arbetsuppgifter kräver en fortlöpande anpassning av sekretssreglerna. Det vore naturligtvis praktiskt för myndigheterna om de hade färre, mer generella, sekretssregler att handskas med och om uppgifter kunde lämnas mellan olika organ i större utsträckning. Det är också möjligt att det finns områden som bör ses över när det gäller sekretess i syfte att myndigheterna skall kunna samverka på ett för allmänheten bättre och myndigheterna mer effektivt sätt. Jag tänker t.ex. på arbetet mot brottslighet. I regeringskansliet pågår ett brett upplagt arbete på det brottsförebyggande området, inom vilket bl.a. frågor om sekretess uppmärksammas när det gäller myndigheters samverkan i syfte att förebygga ungdomsbrott. Förenklade sekretessregler får emellertid inte vara ett självändamål. Riskerna när det gäller integritetskränkningar å ena sidan och urholkning av offentlighetsprincipen å den andra är uppenbara om inte alla förändringar i sekretesslagstiftningen föregås av noggranna avvägningar i dessa hänseenden. Det är den helhetssyn som jag anser måste råda på detta område. Mitt svar på frågan är att med denna helhetssyn måste sekretesslagstiftningen - vilket den också är - vara föremål för fortlöpande översyn.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag kan konstatera att justitieministern delar den oro som jag har för att detta är mycket svårgreppbart. Anledningen till att jag har ställt den här frågan är utsatta barn, som jag har arbetat en del med. Det gäller för myndigheterna och socialtjänsten att försöka hitta dessa barn så fort som möjligt, dvs. att man observerar att något inte står rätt till. Då vet vi ju att var och en har sina sekretessbestämmelser, och detta är utomordentligt känsligt. Jag tänker på förskolan, dagis, sjukhusens akutmottagningar osv. Av det skälet känner man ibland att det är själva huvudmannaskapet som är gränsen för var sekretessen går. Därför väntar man kanske i det längsta med att larma om att något inte står rätt till, något som egentligen någon annan befattningshavare inom den offentliga verksamheten, exempelvis en socialtjänstassistent, redan har upptäckt. Min fråga till justitieministern är om man utifrån barnens situation, med barnen i centrum och inte med huvudmannaskapet i centrum, skulle kunna göra en översyn som gör det lättare att ta dessa kontakter.
Herr talman! Det är riktigt att sekretessreglerna utgår från var uppgifterna finns. Delgivningen av uppgifter begränsas av den organisation i vilken myndigheten arbetar. Detta kan skapa svårigheter när det gäller att bedriva ett effektivt arbete. Det är den typen av avvägningsfrågor som jag i mitt svar pekade på måste ske när man reglerar sekretessen. Man måste alltså göra en avvägning mellan ett effektivt myndighetsarbete och den enskildes integritetsskydd. Man har i flera olika sammanhang diskuterat vad som är det bästa för barnet. Man skall då väga in frågor som rör effektivitet just att upptäcka barn som far illa mot det integritetskränkande som kan ligga i att vidarebefordra vissa uppgifter. Jag vill nog påstå att det är precis den typen av resonemang och överväganden som har skett i samband med tillskapandet av de sekretessregler som vi har i dag. Jag tror att det kanske egentligen är viktigare att överväga om det regelverk som vi har när det gäller myndighetspersoner fungerar, t.ex. socialassistenters skyldighet att agera i vissa lägen när de uppmärksammar saker och när de får information om olika händelser. Det är nog det som är det viktiga när man märker att ett barn t.ex. far illa.
Herr talman! Nu vidrör justitieministern ett mycket viktigt område, nämligen det som rör de befattningshavare som jag tror egentligen vill göra sitt jobb men som kanske ibland känner sig litet utelämnade, å ena sidan att inte våga ta initiativ, och å andra sidan att våga ta kraftfullare initiativ. Det är ju de mest känsliga frågor som man över huvud taget har med att göra när man kanske väcker misstanke till föräldrarna om att något inte står rätt till. Jag håller helt med om att detta måste göras med den allra varmaste och varsammaste handen, men att man aldrig får fastna i att sekretessreglerna gäller just en viss verksamhet eller ett huvudmannaskap. Det behöver, enligt mitt sätt att se, inte vara kränkande för den enskilde om en sjuksköterska på barnavårdscentralen talar med en socialtjänstassistent när man har motsvarande sekretessregler.
Herr talman! Jag tror att en del av den problematik som Chatrine Pålsson pekar på kommer att beaktas i det breda arbete som jag nämnde i mitt svar, nämligen när det gäller brottsförebyggande verksamhet. I det ligger väldigt mycket just arbetet med barn och ungdomar samt kontakterna mellan olika myndigheter när det upptäcks att ett barn far illa på ett eller annat sätt. Det är då som socialsekretessen är aktuell. I det sammanhanget tror jag alltså att den typen av överväganden kommer att vägleda oss ifall det behövs vissa förändringar. Jag håller fullkomligt med om att utgångspunkten i det arbetet är vad som är bäst för barnen, men svaret är inte alltid självklart.
Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att vidta någon åtgärd för att förbättra vad han kallar för myndighetsoffrens rättsställning. Av frågan framgår att han vill veta vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av det betänkande som avgetts av Kommittén för översyn av det allmännas skadeståndsansvar. Bengt Harding Olson frågade om samma sak för drygt ett år sedan. Jag svarade då att det var för tidigt att säga vilka åtgärder som kunde komma att vidtas. Jag uttryckte emellertid en förhoppning om att kunna lämna närmare besked inom ett år. Denna förhoppning har tydligen Bengt Harding Olson uppfattat närmast som ett löfte om att lägga fram ett förslag inom den tiden. Det har föranlett honom att nu återkomma. Jag kan inte låta bli att notera att Bengt Harding Olson - som agerade flitigt i ärendet fram till år 1991 - inte ställde någon fråga under den borgerliga regeringsperioden, trots att den regeringen inte fann anledning att gå fram med någon lagstiftningsåtgärd med anledning av betänkandet. Med hänsyn till andra angelägna arbetsuppgifter inom Justitiedepartementet har min förhoppning om närmare besked inom ett år inte kunnat infrias. Jag kan ännu inte ge besked om vilka åtgärder som regeringen anser vara motiverade. Med nuvarande planer räknar jag dock med att regeringen skall kunna besluta om en lagrådsremiss under hösten.
Herr talman! Så var det dags igen för riksdagens verkliga långkörare. Det handlar förstås om myndighetsoffer, alltså medborgare som drabbas av en felaktig myndighetsutövning eller felaktig myndighetsinformation och därigenom åsamkas skada. Gällande rätt ger mycket begränsade möjligheter att få skadestånd från myndigheter när de har gjort fel, även om man själv inte gjort det minsta fel. Det finns flera upprörande fall. Det mest upprörande är väl fallet med bilhandlaren Halvar Alvgard från Vimmerby, som vi alla känner till. Fler fall finns utöver detta. Dessutom tillkommer, beklagligtvis, nya. Nu handlar det om en ny lagstiftning. Frågan om en förbättrad lagstiftning har år ut och år in stötts och blötts av flera olika regeringar. Just nu är alltså Laila Freivalds ansvarig justitieminister. Tidsplanen är synnerligen diffus, precis som justitieministern säger. Som svar på min fråga den 14 november 1994 var väl budskapet ungefärligen: Kom igen om ett år! Men egentligen hade vi väl båda hoppats att slippa se varandra här. Fortfarande är läget oklart. Det har nu gått 15 månader, och det här finns inte med i propositionsförteckningen. Förslag kan komma tidigast hösten 1996 - ytterligare ett års förskjutning när det gäller en ny lag. Snart firar vi tioårsjubileum. Dagens svar, som jag formellt tackar för, är försett med en viss uppgift om en lagrådsremiss under hösten. Är detta ett löfte eller bara en målsättning? Men fortfarande är inte allt klart beträffande innehållet. Där menar jag att vi faktiskt bäddar för en följetong utan slut. Till sist en vädjan: Jag önskar ett bestämt löfte, inte bara beträffande tidsplan utan också beträffande förslagets inriktning. Jag utgår från att justitieministern inte är nöjd med nuvarande lag och inte struntar i myndighetsoffren.
Herr talman! Får jag återigen erinra Bengt Harding Olson om att det var jag och den socialdemokratiska regeringen som tillsatte den utredning som nu är föremål för vidare bearbetning i departementet. Vi struntar alltså inte i frågorna. Tvärtom har vi aktivt arbetat med dem under tidigare regeringsperiod. Det kan man inte säga om regeringsperioden mellan de två socialdemokratiska regeringarna, men det störde uppenbarligen alls inte Bengt Harding Olson. Nu är Bengt Harding Olson naturligtvis angelägen om att vi kommer till skott i lagstiftningsarbetet. Det är jag också. Men som jag sade i mitt svar är det väldigt mycket arbete vi har att göra på departementet. Man måste alltid prioritera, men jag försöker göra en planering av arbetet ett tag framöver. Enligt de planerna ser jag det i dag som möjligt att komma med en lagrådsremiss i höst. Det kan naturligtvis hända saker under vägen som gör att planerna förändras, men det är så här planen för närvarande ser ut. Låt mig göra en invändning till i sak. Bengt Harding Olson brukar åberopa det kända fallet Halvar Alvgard som ett skäl till att detta lagstiftningsärende bedrivs. Jag vill återigen påpeka att detta är i sak totalt fel, Bengt Harding Olson! Detta lagstiftningsärende har ingenting med Alvgardärendet att göra, och det vet Bengt Harding Olson. Även om lagen hade varit sådan, som det sägs i utredningens förslag, skulle det inte ett dugg ha förändrat den rättsliga hanteringen av det ärendet.
Herr talman! Jag kunde naturligtvis räkna med att justitieministern skulle tala om andra regeringars senfärdighet. Vi har debatterat det tidigare. Visst, det är rätt. Båda regeringarna har varit senfärdiga i detta sammanhang. Det är alltså en riktig kritik. Jag kan t.o.m. ge justitieministern en eloge för att hon tidigare gick fram med ett lagförslag, som i alla fall innebar någon förbättring. Men nu ansvarar ju justitieministern för den här lagstiftningen. Därför är hon rätta personen att vända sig till. Jag jobbade intensivt utan att lyckas, men hoppas att jag lyckas bättre nu. Jag tror att ingen, inte ens en justitieminister, kan gömma sig bakom detta med att någon annan varit senfärdig. Detta är en oerhört viktig angelägenhet. Jag förstår att det finns många frågor av hög angelägenhetsgrad, men jag tycker faktiskt att frågan om myndighetsoffer - människor som drabbats av felaktig myndighetsutövning eller felaktig myndighetsinformation - är ett prioriterat ärende. Tycker inte justitieministern det?
Herr talman! Mitt påpekande gällde framför allt Bengt Harding Olsons intresse för detta ärende. Det upphörde nämligen och fanns inte under tre år.
Herr talman! Det är fullständigt fel! Justitieministern har ingen som helst aning om vad jag gjorde under de år då justitieministern var utomlands exempelvis. Jag agerade mycket aktivt. Men jag går med på att jag misslyckades med att få den borgerliga regeringen att lägga fram ett förslag. Om justitieministern här och nu vill ta det till intäkt för att den här regeringen inte skall göra någonting, så är det bara att göra det. Men jag jobbar för myndighetsoffren, och detta är ingen egoistisk sak utan det gäller många. Frågan är vad den nya lagstiftningen hade gett Halvar Alvgard. Den hade kanske inte givit honom något. Han fick av nåd 1 miljon kronor av den borgerliga regeringen. Jag kan nu plocka fram fall som visar på att om vi hade fått den nya lagstiftning som jag talar om och som jag vill ha, skulle människor inte ha hamnat i stor ekonomisk, personlig och social olycka.

Herr talman! Yvonne Ruwaida har på nytt ställt en fråga till mig mot bakgrund av lagen om särskild utlänningskontroll och frågat om jag avser att verka för att lagen uppfyller de rättsprinciper som gäller för svenska medborgare och för att lagen överensstämmer med Sveriges internationella åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter. I det svar jag lämnade så sent som den 16 januari på en liknande fråga av Yvonne Ruwaida framgick klart och tydligt att någon likställdhet aldrig kan bli aktuell mellan svenska medborgare och utländska medborgare vad gäller tillämpningen av den lagen. Jag kan inte annat än hänvisa Yvonne Ruwaida till vad jag svarade då. Det är, som jag då svarade, en självklarhet att utlänningslagen enbart gäller utländska medborgare. Lagens utgångspunkt är att utländska medborgare inte har en självklar rätt att vistas i Sverige. De "drastiska" åtgärder som jag antar att Yvonne Ruwaida syftar på avser de särskilda bestämmelserna om tvångsmedel i lagen, t.ex. anmälningsskyldighet och husrannsakan. För att dessa bestämmelser skall tillämpas krävs att det redan finns ett beslut att utvisa den utländske medborgaren men att utvisningen inte kan verkställas. Har vi en gång gjort den bedömningen att den utländske medborgaren representerar en betydande fara för terroristaktioner, är det rimligt att denne underkastas särskild kontroll om han ändå får stanna här i landet. I samband med lagens tillkomst behandlades också frågan om lagen stod i överensstämmelse med FN konventionen och Europakonventionen. Det bedömdes då att lagen inte stred mot Sveriges åtaganden. Regeringen följer givetvis upp rättsutvecklingen på konventionsområdet och dess betydelse för lagen om särskild utlänningskontroll. För närvarande finns inget skäl att göra annan bedömning än den som då gjordes.
Herr talman! Justitieministern! Jag kan konstatera att vi verkar ha olika synpunkter i det här ärendet. Jag skall försöka förklara mina synpunkter litet grand. Justitieministern säger att utländska medborgare inte har en självklar rätt att vistas i Sverige. När människor söker asyl i detta land anser jag att de har rätt att vistas i Sverige. De har också rätt att få den rättstrygghet som de har behov av. Det får man inte enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Jag har faktiskt en kompletterande fråga till justitieministern: Kommer lagen om särskild utlänningskontroll även att omfatta EU-medborgare i framtiden eller kommer den bara att omfatta människor som har sin härkomst utanför EU? Lagen gäller bara utlänningar, och en utlänning behöver inte ha gjort sig skyldig till något alls. Det räcker att han eller hon bedöms som en risk. Enligt mig sätter lagen vanliga rättsprinciper ur spel. T.ex. har den misstänkte ingen möjlighet att ta del av beslutsunderlaget med hänvisning till sekretessen och kan därför inte försvara sig. Någon möjlighet att överklaga regeringens beslut finns inte. Vi har olika exempel på hur det här har använts. Ett exempel är Abdelkerim Deneche. Han anklagas för att vara medlem i terroristorganisationen GIA och att ha deltagit i ett sprängattentat mot en pendeltågsstation utanför Paris den 25 juli. Anklagelserna prövades av riktig polis och vanlig åklagare, bl.a. av chefsåklagare Jan Danielsson. Chefsåklagare Jan Danielsson lät lägga ned förundersökningen mot Abdelkerim Deneche eftersom brott ej kunde styrkas. Ärendet prövades ända upp i Högsta domstolen. Men man kom fram till att chefsåklagare Danielssons beslut att lägga ned brottsutredningen var fullkomligt korrekt. Nu togs Abdelkerim Deneche i förvar av säpo. Det heter tas i förvar, för han var ej anhållen eller häktad. Senare har man bestämt att terroristanklaga honom, vilket justitieministern har skrivit under. Jag är rädd för att säpo kan utnyttja lagen om särskild utlänningskontroll i alltför stor utsträckning.

Herr talman! Yvonne Ruwaida har mot bakgrund av en uppmärksammad dom i ett mål om olaga diskriminering frågat mig om jag avser att verka för en översyn och en ändring av nu gällande lagstiftning. Jag vill till en början stryka under att så gott som alla uttryck för rasism och liknande är kriminaliserade. Bestämmelsen om olaga diskriminering innebär att det är straffbart bl.a. att i näringsverksamhet diskriminera någon annan på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Den bestämmelsen har i flera fall tillämpats just när tillträde till en restaurang har vägrats. Jag vill också peka på att regeringen i regleringsbrevet för polisväsendet för nuvarande budgetår har markerat att det är viktigt att all kriminalitet som har sin grund i rasistiska motiv möts med effektiva metoder. I det sammanhanget bör det också nämnas att riksåklagaren nyligen har granskat handläggningen av ärenden som rör olaga diskriminering och därvid kritiserat att utredningsåtgärderna inte har varit så effektiva som kan krävas i dessa mål, vilket inneburit svårigheter att bevisa de brottsliga gärningarna i domstolen. Riksåklagaren har betonat att ärenden om olaga diskriminering måste handläggas med hög prioritet och att det krävs att tillförlitlig bevisning säkras på ett tidigt stadium, så att invändningar från de misstänkta - om t.ex. motiven för att avvisa en restauranggäst - kan prövas på ett riktigt sätt. Jag anser mot denna bakgrund att det inte finns något behov av att se över bestämmelsen om olaga diskriminering. Däremot finns det självfallet ett starkt intresse av att de lagar vi har på området tillämpas effektivt. Det är därför glädjande att det inom rättsväsendet på senare tid har riktats en ökad uppmärksamhet mot brottslighet med rasistiska eller liknande förtecken.
Herr talman! Justitieministern! Tyvärr utsätts invandrare i dag för diskriminering av hyresvärdar, kreditgivare, krögare, m.fl. Speciellt gäller detta dem som man kan se är invandrare, det man kallar visuell diskriminering. De har mörk hudfärg, hårfärg eller ögonfärg. De heter Achmed eller Nalin, vilket är en typ av namn som inte är svenska utan som för det mesta härrör från länder utanför Europa. Det har gjorts väldigt många anmälningar när det gäller diskriminering, men förmodligen är det bara en bråkdel av de anmälningar som egentligen borde ha gjorts. Väldigt få har lett till fällande dom. Under fall. Förutom ett ärende som utreds på åklagarmyndigheten har samtliga ärenden avskrivits. Diskriminering av detta slag tycker jag utgör en allvarlig kränkning av de principer om likaberättigande som måste gälla i ett demokratiskt samhälle. Här har både polis och åklagare fått kritik därför att anmälningar blivit liggande för länge och därför att förhör har varit ofullständiga. Det är bra att man från Justitiedepartementet i regleringsbrevet för polisväsendet har markerat att det är viktigt att ta tag i det här. Jag hoppas att man kommer att göra ännu mer. Om vi inte kan lösa detta problem genom att polis och åklagare blir mer effektiva behöver vi se över lagstiftningen för att se om vi kan göra någonting. Vi har i dag ett samhälle där man blir diskriminerad i väldigt stor utsträckning, och det får konsekvenser både när det gäller arbetslösheten och när det gäller småföretagare som är invandrare. De har helt enkelt inte samma möjligheter som en svensk. Det här får också andra konsekvenser i samhället, vilket är olyckligt. Tyvärr är det inte alltid så att det är rasism, nazism eller antisemitism som ligger bakom, utan ibland kan det helt enkelt vara fördomar och attityder i samhället som leder till den här typen av diskriminering.
Herr talman! Jag delar helt Yvonne Ruwaidas uppfattning att det förekommer diskriminering i vårt samhälle och det är helt oacceptabelt. Jag delar också uppfattningen att det är välkommet att rättsväsendets olika organisationer på senare tid har visat en större uppmärksamhet. Det jag hoppas är att man kommer att utveckla sina arbetsmetoder så att man säkerställer en utredning och en bevisning som gör att flera mål kan föras till domstol och få en fällande dom.

Herr talman! Chatrine Pålsson har frågat mig vilka resultat som framkommit med anledning av den kartläggning om orsaker till att kvinnor väljer att göra abort som socialutskottet ansett att Folkhälsoinstitutet borde göra i samråd med Socialstyrelsen. Det ingår som ett led i Folkhälsoinstitutets uppgifter att följa abortutvecklingen och att på olika sätt medverka till att aborttalen sänks. Som ett led i detta arbete vill jag nämna att Folkhälsoinstitutet i denna vecka har en hearing om abort bland unga kvinnor. Syftet är att samla den kunskap om abort och abortorsaker som finns i dag och att utifrån den kunskapen hitta metoder att förstärka det abortförebyggande arbetet. Här vill jag också nämna att Folkhälsoinstitutet i samarbete med Högskolan i Örebro bedriver 10 poängskurser i tonårssexologi. Kursen riktar sig framför allt till personal på ungdomsmottagningar och syftet är att föra ut kunskap som kan vara till nytta i det förebyggande arbetet. Det bedrivs också forskningsprojekt på olika håll i landet som belyser orsakerna till att kvinnor gör abort. Denna forskning avser dock avgränsade populationer. Resultaten från dessa studier visar att ett mycket vanligt skäl till abort är att relationen till mannen upphört.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 Det är främst av integritetsskäl som abortregistret inte innehåller uppgifter om personnummer. Frågan om skyddet av den personliga integriteten och det lämpliga i att utnyttja personnummer för bl.a. medicinsk och epidemiologisk forskning är i dag föremål för diskussion. Hälsodatakommittén framhåller i sitt betänkande att den vinst som en anonymisering av ett register kan medföra för den enskildes integritet enligt deras uppfattning inte väger över de försämrade möjligheter som i så fall ges att använda registerinnehållet för olika forsknings och utvärderingsändamål. För närvarande vill jag bara konstatera att Hälsodatakommitténs betänkande nu remissbehandlas och att frågan sedan kommer att beredas inom regeringskansliet. Jag instämmer helt med Chatrine Pålsson när det gäller vikten av att förebygga aborter och förutsätter att Folkhälsoinstitutet med kraft driver denna fråga även fortsättningsvis.
Herr talman! Jag vill först tacka Ingela Thalén för det goda svar som Ingela Thalén har bemödat sig om att ge mig i den här angelägna frågan. Anledningen till frågan är att vi visserligen fattar rätt många beslut här i kammaren men att dessa inte är så mycket värda så länge som de bara är hyllvärmare. De måste också föras ut i verksamheten. Jag har i dagarna fått information om att antalet aborter fortsätter att minska, och det är vi väldigt glada för. Den första halvårsrapporten för 1995 visar att antalet aborter uppgick till 15 787, dvs. att de var 207 färre än föregående år. Vi är, som sagt, glada för det, men vi saknar ändå precisa kunskaper om varför kvinnor väljer abort. Det lämnas i svaret många uppgifter om sådant som är på gång. Jag vill fråga Ingela Thalén när hon tror att den kartläggning som riksdagen beslutade om för drygt två år sedan kommer att kunna ge ett mer fullödigt svar vad gäller orsakerna.
Herr talman! Jag tycker att Hälsodatakommittén här har pekat på ett mycket svårt vägval. Det finns naturligtvis möjligheter att göra nationella övergripande studier, som också går in på personfrågor. Man kan göra litet mer fördjupade studier, jämföra olika delar av landet och gå in i en större andel av befolkningen. På den vägen kan man få en betydligt klarare kartläggning, men man kommer då in på frågor som rör integritet och personliga omständigheter. Den väg som vi hitintills har kunnat gå och valt att gå - och det valet har vi nog också gjort gemensamt - har bestått av mindre omfattande forskningsprojekt. Man har då kunnat gå in djupt men ändå i mindre omfattning. Man har också arbetat på det, som jag tycker, förtjänstfulla sätt som Folkhälsoinstitutet och en del av kommunerna gjort, innefattande information, samtal, förebyggande arbete genom skolan och naturligtvis genom ungdomsmottagningar och hälsooch sjukvård över huvud taget. Fram till dess att vi har kunnat ta ställning till Hälsodatakommitténs diskussioner och integritetsfrågorna är det i varje fall min avsikt att se till att man fördjupar och driver på arbetet med den här typen av information, debatt och förebyggande arbete. Det är fram till dess den väg som vi har möjlighet att gå. Men jag hoppas att riksdagen inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna ta ställning också till de litet svårare frågor som har beröring med integriteten.
Herr talman! Enligt den halvårsrapport som har studerats är det ungdomsaborterna som minskar, medan abortfrekvensen i stort sett är oförändrad för de något äldre kvinnorna. Det ger kanske en signal om att det är viktigt just med informationen. Jag tror i likhet med Ingela Thalén att man inte bara kan göra en enda sak utan måste göra många saker parallellt - bedriva information och andra former av verksamhet. Men jag känner oro över ungdomsmottagningarnas situation. Vi vet att många ungdomsmottagningar får stängas av ekonomiska skäl. Jag är därför rädd för att man riskerar att få en ökning av ungdomsaborterna igen. Jag vill fråga Ingela Thalén om det inte finns anledning att ta tag i den här frågan.
Herr talman! Jag tror att det alltid finns anledning att vara mycket vaksam vad gäller det sköra arbete som den förebyggande verksamheten ändå är. I denna fråga liksom i många andra frågor måste varje ny generation få en chans att få information och kunskap. Att man gav gårdagens gymnasieelever kunskaper är inte till så stor glädje för dagens gymnasieelever. Det är med hänsyn till detta viktigt dels att bevaka och stödja ungdomsmottagningarnas arbete, dels att ge stöd till kommunerna. Det är min uppfattning att Folkhälsoinstitutet på det sätt som det nu arbetar med olika typer av hearingar, debatter och rapporter bidrar förtjänstfullt till det förebyggande arbetet. Den mer övergripande och fördjupade kartläggningen menar jag nog att vi får komma tillbaka till när man har tagit ställning till på vilket sätt man skall använda personnummer och annan kunskap, bl.a. i samkörningar, för att på det sättet få en mera översiktlig information och kartläggning. Men det är en fråga som man måste ta ställning till när man har preciserat sättet att förhålla sig till integritetsfrågorna.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag själv när jag är ute och talar med ungdomar i skolorna känner att man har en mycket bra syn på dessa frågor. Uppfattningen om människovärdet har förbättrats, och man försöker göra allt för att undvika de mycket svåra situationer som uppstår. Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna fortsätta med att på ett så brett sätt som möjligt föra dessa frågor framåt, till nytta och glädje för alla.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om vilka initiativ jag avser att vidta så att verksamheten i Köpenhamn kan fortsätta. Verksamheten med svenska socialarbetare stationerade i Köpenhamn startade år 1971 som ett nordiskt samarbetsprojekt tillsammans med Norge och Finland. Syftet var att få kontakt med svenska ungdomar som vistades i olämpliga miljöer och som riskerade att fastna i ett drogberoende och att förmå dem att återvända hem. Köpenhamn var då en samlingspunkt för stora grupper av ungdomar från hela Norden. De övriga nordiska länderna har i dag avvecklat sin verksamhet, och Sverige är det enda nordiska land som har kvar socialarbetare i Köpenhamn. Målgruppen och verksamhetens inriktning har ändrats sedan starten och har i dag vidgats till att omfatta i stort sett alla svenska medborgare, i alla åldrar, som kommit på glid i Köpenhamn. Av Socialstyrelsens underlag framgår bl.a. att antalet hjälpta individer minskat med ca 30 % sedan 1987, då 542 klienter registrerades. 1994 var motsvarande antal 373. Sedan mitten av 1980-talet har andelen personer över 25 år ökat från ca 50 % till ca 65 %. Andelen över 35 år har under motsvarande period ökat från ca 10 till ca 30 %. Samtidigt har antalet mycket unga, dvs. de som är 16 år och yngre, ökat något. Sedan slutet av 1980-talet har antalet personer med blandmissbruk och psykiska störningar ökat något. Också när det gäller klienternas hemortskommuner har en förändring skett. År 1987 kom en stor del av klienterna från Stockholmsområdet, och en mindre del kom från södra Sverige. År 1994 är fördelningen den motsatta. En ny nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster beräknas träda i kraft under år 1996. I konventionstexten anges att personer som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land och som behöver omedelbart socialt bistånd och sociala tjänster skall från vistelselandet få sådant bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet. 1997. Socialstyrelsen avser att pröva alternativa lösningar för fortsatt drift genom t.ex. samarbete mellan kommunerna i södra Sverige alternativt finansiera en särskild tjänst inom Köpenhamns kommun. Enligt min uppfattning ger en fortsatt drift under hela 1996 också Socialstyrelsen en möjlighet att följa genomförandet av den nordiska konventionen och dess eventuella effekter för verksamhetens framtida form. Jag delar därför Socialstyrelsens bedömning i denna fråga.
Herr talman! Jag tackar för det mycket utförliga svaret, som ger en bild av hur detta samarbete har vuxit fram och även av hur det har förändrats. Man kan också beskriva den verksamhet som bedrivs i dag så, att även om den har minskat med 30 %, var det fortfarande 375 individer som blev hjälpta 1994. Även om andelen individer över 25 år har ökat från 50 % till 65 %, är det fortfarande 150 unga människor under 25 år som har hjälpts av denna verksamhet. Vi är också överens om att deras andel har ökat. Det sägs vidare i svaret att klienternas sammansättning har ändrats. Merparten kom tidigare från Stockholm, och det var då ett motiv för att staten gick in. I dagens svar påstås att förhållandet är det motsatta. Jag vill referera till den undersökning och statistik som socialarbetarna i Köpenhamn har utarbetat, enligt vilken 4 av 10 kommer från södra Sverige. Det betyder att 6 av 10 kommer från landskap som ligger ovanför Småland, Blekinge, Halland och Skåne. Att utvecklingen går åt motsatt håll kan man inte hävda. Möjligtvis kan man säga att andelen klienter från Stockholm har minskat, men fortfarande finns det inget motiv i detta svar för att t.ex. kommunerna i Skåne skulle gå in och göra någon extra insats. Det här är en oerhört tuff verksamhet. Det går inte att använda den som ett dragspel: fram och tillbaka. Om nu inte den nordiska konventionen fungerar kan man inte med en alternativ lösning sätta in en socialarbetare 1998. Det här bygger på ett långsamt uppbyggt förtroende och ett samarbete med Köpenhamns socialarbetare. De svenska socialarbetarna delar ju också lokal med dem. Jag är fortfarande, trots detta mycket utförliga svar, litet ledsen för att man inte i större utsträckning kan gå i god för detta. Det ligger i Sveriges intresse att vi fortsätter driva denna verksamhet.
Herr talman! Jag tycker att det är litet fel av Margitta Edgren att använda bakgrundsbeskrivningen som ett argument för slutsatsen, nämligen att det är den nordiska konventionen som faktiskt är grunden till att också Sverige funderar över den fortsatta verksamheten med svensk personal. Det är också slutsatsen i mitt svar: att inte vänta till 1998 utan att under året, 1996, följa genomförandet av den nordiska konventionen, dvs. hur arbetet med den nordiska konventionen under det här året ser ut att utveckla sig, och före 1998 också pröva hur den alternativa verksamheten skulle kunna utformas. Ett faktum kvarstår ju: Genom den nordiska konventionen förstärker vi ansvaret hos vart och ett av våra länder för dem som vistas i landet, även om de råkar vara medborgare i det andra landet. Det framgår av svaret att både Norge och Finland redan har dragit sig ur det gemensamma arbetet, även om det för all del kan finnas medborgare också från dessa länder i Jag tycker fortfarande att vi skall ha ett stort ansvar för dem som dras till Köpenhamn för att komma undan eller kanske gömma sig för vårt stöd, vår övervakning och vår verksamhet. Inom ramen för arbetet med den nordiska konventionen skall vi hålla ett vakande öga på det här. Om man följer det under 1996 får man också möjlighet att se hur alternativen ser ut framöver. Det handlar alltså inte om att göra någonting just nu och sedan förändra det till 1998. Vi har en verksamhet. Socialstyrelsen har gjort sin bedömning, och man får under 1996 följa verksamheten. Konventionen finns i botten för det fortsatta arbetet.
Herr talman! Skälet till att Sverige som enda land fortfarande har socialarbetare i Köpenhamn borde egentligen vara att vi i Sverige har det största behovet. Vi ligger närmast och vi har en tradition att umgås med Danmark och Köpenhamn. Det måste i och för sig också ha betydelse. Ändå kan jag utläsa att det finns en möjlighet i det helhjärtade stöd som Ingela Thalén ger i det skriftliga svaret. Visar det sig att den nordiska konventionen inte fungerar som det är tänkt är vi beredda att fortsätta någon typ av verksamhet med uppsökande stöd till de svenskar som är på väg att försvinna socialt i Köpenhamn.

Herr talman! Kerstin Heinemann har frågat mig vad regeringen avser att göra med anledning av vad som under de senaste dagarna framkommit om situationen för de personer som vräks. Till att börja med vill jag understryka allvaret i detta problem. För en människa som befinner sig i en svår livssituation, med t.ex. arbetslöshet, hälsoproblem och ekonomiska problem, kan en vräkning från bostaden bli det riktigt stora hindret för att hitta en väg tillbaka till ett ordnat liv. Åren 1993 och 1994 var antalet verkställda vräkningar något över 7 600 för att år 1995 minska något till ca 7 500. Av dessa avser ca 12 % vräkningar från lokal, garage eller parkeringsplats, men det finns all anledning att instämma i att antalet vräkningar från bostad fortfarande är oroande högt. Socialtjänsten har ett stort ansvar när det gäller att ge stöd och hjälp till människor som riskerar att vräkas eller som redan har vräkts. Det är viktigt att socialtjänsten tidigt får kännedom om att ett hushåll riskerar att bli vräkt för att med lämpliga åtgärder söka förhindra att en enskild eller en familj blir ställd utan bostad. I vissa kommuner förekommer ett bra samarbete mellan kommun och hyresvärd som i många fall medför att vräkningar inte behöver ske. Om en vräkning inte kan förhindras bör socialtjänsten naturligtvis följa upp och stödja den eller dem som blivit vräkta. Olika rapporter som lämnats under senare år har pekat på att de sociala stödinsatser som är nödvändiga i dessa situationer i många fall inte görs på ett helt tillfredsställande sätt. Vid Socialstyrelsen pågår för närvarande arbetet med att ta fram allmänna råd för socialtjänstens arbete i samband med vräkningar. Inom Näringsdepartementet finns en arbetsgrupp med uppgift att följa utvecklingen när det gäller bostadsförsörjningen för svaga hushåll. Arbetsgruppen skall också särskilt följa de vräkningshotade hushållens situation. I arbetsgruppen finns representanter för Svenska Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges Fastighetsägareförbund och Hyresgästernas Riksförbund. Arbetsgruppen har i en särskild promemoria den 13 juni 1995 till Bostadspolitiska utredningen lämnat en redovisning där även problem som rör vräkningshotade hushåll behandlas. som gör en översyn av hyreslagstiftningen kommer att behandla flera frågor med anknytning till vräkningar. Utredningen skall redovisa sina förslag före utgången av maj i år. Avslutningsvis vill jag även beröra problemet att vi inte vet vad som händer med vissa av de hushåll som vräks. Enligt en uppföljning av de hushåll som vräktes i Stockholms län är ett år senare ca 10 % av de vräkta hushållen spårlöst försvunna. Om resultatet är representativt för hela riket skulle det innebära att det årligen är närmare 700 vräkta hushåll som det är omöjligt att lokalisera ett drygt år efter vräkningen. Det är svårt för mig att dra några säkra slutsatser om varför det är så. Men det är naturligtvis viktigt att vi söker få mer kunskaper om detta för att kunna öka våra stödinsatser och minska den sociala utslagningen. Exempelvis pågår vid Socialmedicinska institutionen vid Karolinska institutet forskning om bostadslöshet och de bostadslösas villkor.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret som visar att ministern också tycker att det här är ett allvarligt problem. Det visar också att en hel del saker är på gång. En sak i svaret som jag tycker är litet oroande är att socialtjänsten tydligen inte ordentligt tar sitt ansvar för de stödinsatser som är nödvändiga för dessa människor. Det finns inga belägg för att många av dem som försvinner spårlöst är människor med psykiska problem, men man kan anta det. Därför är jag litet orolig för att det kanske inte fungerar helt tillfredsställande med det stöd och den hjälp de psykiskt störda behöver ha. Många av dem vet t.ex. inte hur man betalar en räkning, och många kanske inte ens blir upplysta om att man kan söka bostadsbidrag. En väldigt viktig del av det hela måste vara att se vad det beror på att dessa människor blir vräkta och vilka insatser man behöver göra. Naturligtvis känner man också en stor oro för de kvinnor som blir vräkta och vilka situationer de hamnar i. Hamnar de i ett sexuellt beroende för att få tak över huvudet? Det är väldigt angeläget att vi får reda på orsakerna till att dessa människor försvinner.
Herr talman! Jag håller helt och hållet med Kerstin Heinemann om att det finns en mycket stark oro. Jag vill säga något om en grupp som Kerstin Heinemann tar upp och som vi vet är särskilt utsatta. Genom den förändring som gjordes genom riksdagens beslut för några år sedan pågår det ett ganska omfattande arbete ute i kommuner och landsting för att ge stöd åt personer med psykiska störningar och sjukdomar. Det pågår också nu. Inom en månad kommer vi att ha en genomgång med de berörda för att göra en avstämning av hur det ser ut rent praktiskt ute i kommunerna efter beslutet, hur stödinsatserna ser ut och på vilket sätt de berördas egna organisationer, frivilligorganisationerna, kommer in i bilden. När det gäller sträckan fram till själva vräkningen finns det ett antal inbyggda signalsystem som borde fungera, men som inte alltid gör det, t.ex. meddelandeskyldigheten i hyreslagen och socialnämndens skyldighet att utan dröjsmål inleda en utredning när man får veta att någon riskerar att bli vräkt. Det finns också en skyldighet för kronofogdemyndigheten att meddela socialnämnden. I den nya hyreslagen, som trädde i kraft den 1 juli 1993, är den s.k. återvinningsfristen förlängd, vilket kan ge manöverutrymme. Jag har haft kontakt med en kommun som jag tycker har gjort en mycket vällovlig insats. I bostadsföretaget finns en särskild person som tar kontakt med hushåll eller hyresgäster som riskerar att komma efter med hyran. På det viset går man in i varje enskilt fall och ser efter vad man kan hjälpa till med. Ibland handlar det t.o.m. om att hyresgästen inte har haft kunskap om hur man söker bostadsbidrag. Det finns en del sådana ganska enkla saker som kan förebygga stora kostnader, både för hushållen och, naturligtvis, för berörda kommuner och bostadsföretag.
Herr talman! Det är helt klart att det fortfarande finns brister, och vi har, vilket har sagts tidigare, all anledning att följa upp detta. Varför då inte lyfta upp de här goda exemplen med kontaktpersoner, så att de blir allmänt kända? Det finns vissa erfarenheter från olika huvudmannaskapsförändringar som visar att det ibland tar ganska lång tid innan den nya huvudmannen har förstått vad det är man har tagit över. Det gäller alla de kunskaper som behövs för att klara av människor, inte minst dem som är i en mycket besvärlig situation och som inte har förmågan att själva göra någonting.

Herr talman! Lennart Daléus har frågat civilministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att enskilda barns intressen inte skall åsidosättas med hänvisning till att barnen som kollektiv därigenom skall löpa mindre risk att utsättas för lidanden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill först understryka att det givetvis inte är acceptabelt att barn utsätts för lidande. Detta synsätt utgör en grundval för svensk barn och familjepolitik. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med barnkonventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen är ett viktigt tillskott till skyddet av de mänskliga rättigheterna. Vi har genom ratificeringen av konventionen åtagit oss att garantera dessa rättigheter för alla barn och ungdomar i vårt eget land. I anledning av Sveriges första rapport om den svenska efterlevnaden av konventionen yttrade FN:s kommitté för barnets rättigheter att den svenska lagstiftningen och de principer som gäller vid tilllämpningen av våra lagar allmänt sett återspeglar konventionens bestämmelser. Barnkonventionens artikel 1 stadgar att med barn avses varje människa under 18 år. Artikel 3 stadgar att vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall "barnets bästa" komma i främsta rummet. Begreppet "barnets bästa" är dock inte definierat i konventionen. Socialutskottet har framhållit att regeringen bör göra en bred översyn av om svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionens bestämmelser och även av översättningen av konventionen. Frågor om barns välbefinnande är mycket angelägna. Regeringens uppfattning är att vi måste söka få större klarhet och enighet i synsättet vad gäller innebörden av begreppet "barnets bästa" i barnkonventionen och svensk rätt. Vi behöver även penetrera de eventuella tolkningskonflikter som kan finnas mellan olika regelkomplex. Som en följd av riksdagens beställning och till följd av den diskussion som på senare tid pågått om innebörden av begreppet "barnets bästa" i olika situationer beslutade regeringen i torsdags att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att se över hur barnkonventionens anda och innebörd kommer till uttryck i lagstiftning och praxis och för att skapa ökad klarhet och enighet kring synen på innebörden av begreppet "barnets bästa" i olika sammanhang.
Herr talman! Jag ställde den här frågan för flera veckor sedan, när Åseledebatten var aktuell. Svaret har av legitima skäl - det vill jag understryka - kommit först i dag. Det innebär att flera av de frågor som jag tog upp och som jag behövde lära mig något om har jag fått svar på i frågesvaret. Skälet till att jag ställde frågan var att jag tyckte att man argumenterade konstigt när man sade att det kunde vara berättigat att vidta, som det verkade, negativa beslut gentemot enskilda barn eller att åsidosätta deras intressen med hänvisning till att barnen som kollektiv skulle löpa mindre risk att bli utsatta för lidande. Jag tyckte att det var konstigt och att det var ett underligt resonemang. Det visade sig att barnkonventionen - dess uttolkning på svenska och dess hantering - behöver en genomlysning när det gäller begreppen och, inte minst, själva översättningen. Det kommer nu att ske genom den parlamentariska kommitté som regeringen har beslutat tillsätta. För att inte ta kammarens tid vill jag sammanfattningsvis säga att jag är mycket nöjd med svaret.

Herr talman!

Först när studierna har avslutats blir den vilande sjukpenninggrundande inkomsten gällande igen. Om den studerande däremot har inkomster av förvärvsarbete vid sidan av studierna kan han få ersättning beräknad på denna inkomst, s.k. studietids-SGI. För att få den sjukpenninggrundande inkomsten vilande under studietid krävs att den försäkrade under studietiden bl.a. har studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd. En blivande förälder som studerar och samtidigt har en vilande sjukpenninggrundande inkomst har rätt till föräldrapenning enligt den vilande sjukpenninggrundande inkomsten, under förutsättning att föräldern före studierna kvalificerat sig för föräldrapenning. En förälder som inte är sjukpenningförsäkrad får föräldrapenning enligt garantinivån under hela ersättninstiden. Reglerna om vilande sjukpenninggrundande inkomst under studier infördes år 1985. Att dessa regler knöts till studiestödssystemet berodde på att försäkringskassorna på ett administrativt enkelt sätt skulle kunna få uppgifterna om beviljat studiestöd från Centrala studiestödsnämnden. Därutöver gäller också att den som studerar med annan finansiering inom det egna yrkesområdet har rätt att stå kvar i den tidigare sjukpenninggrundande inkomsten. Detta gäller även den som bekostar utbildningen med egna medel. Vissa frågor i den allmänna ohälsoförsäkringen utreds för närvarande av Sjuk och arbetsskadekommittén . Kommittén har i sitt nyligen avlämnade delbetänkande, Försäkringsskydd vid sjukdom, föreslagit delvis nya regler för sjukpenninggrundande inkomst. Kommittén har inte föreslagit några utvidgningar av vilande sjukpenninggrundande inkomst t.ex. vid självfinansierade studier. Betänkandet är nu ute på remissbehandling.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det var ganska klargörande. Att vi ledamöter ibland ställer frågor om vissa specifika problem beror ofta på att vi stöter på dem när vi i den praktiska verksamheten möter människor som har drabbats på olika sätt. Det var så jag kom att stöta på det här problemet. Det finns faktiskt situationer när människor drabbas och blir utan ersättning under graviditet och får leva på socialbidrag i stället. Det är ganska upprörande. Jag vet att vi inte diskuterar enskilda problem här och att statsrådet inte kan svara på frågor om sådana. Men vi kan tänka oss en fiktiv situation med en kvinna som blir gravid. Eftersom hon har studerat med egna medel kan hon inte få något studiestöd, trots att hon är berättigad till sjukpenning med vilande ersättning. Hon kan alltså inte få någonting. Sådant här händer. Jag kan inte säga om felet ligger hos försäkringskassan eller någon annan part.
Herr talman! Det ställs krav på att studiemedel eller vuxenstudiestöd har beviljats därför att man skall kunna veta att någon studerar. Men det är inte den enda anledningen. Studiemedlets gåvodel kan man ju få även om man i övrigt finansierar sina studier själv. Men man kan bara få dessa medel om man studerar i tillräcklig takt. Därför är kontrollen av studierna en kontroll också av att studier faktiskt sker, även om de bedrivs med egna medel. Den som studerar med egna medel kan alltså ansöka om att få gåvodelen i studiemedlen under förutsättning att man studerar i tillräckligt snabb takt. I så fall får man också en vilande SGI. Även om vi inte skall tala om individer kan det i det här fallet röra sig om en person som helt enkelt har missat en förmån som hon hade rätt till eller som studerade så långsamt att hon inte hade rätt till en vilande SGI.
Herr talman! Det kan jag ha förståelse för. Men studietakt och resultat kan ju kontrolleras på annat sätt. Det finns faktiskt personer som tycker att de inte behöver samhällets stöd, eftersom de kan klara sina studier på egen hand. Detta är någonting som inte borde bestraffas utan i stället uppmuntras. Det är ju inget som samhället på något sätt förlorar på. Det är litet synd det i delbetänkandet Försäkringsskydd vid sjukdom inte finns utrett om det vilande studiestödet är tillräckligt. Jag tror att det är ganska viktigt att den som själv finansierar sina studier kan få del av detta. Graviditeter är inte alltid planerade, och det finns människor som råkar ut för den situationen.
Herr talman! För min del drar jag ändå slutsatsen att regelverket är tillräckligt. Det måste vara ett mindre fåtal som inte får åtminstone gåvodelen i studiemedlen när man studerar i tillräcklig takt. Det skall ändå utgöra grunden för en vilande SGI. Sedan kan man alltid bli bättre på information. Den här frågestunden kan kanske innebära någon liten hjälp därvidlag. I övrigt kan vi naturligtvis fundera över om Riksförsäkringsverket kan bli litet mera tydligt i den här frågan. Man bör vara litet försiktig med att inte plocka bort den del som bevisar att man studerar, åtminstone om man tänker bli gravid.

Herr talman! Fanny Rizell har frågat socialminister Ingela Thalén vilka åtgärder hon tänker vidta för att få verksamheten och utvärderingen att förändras på något sätt för att bättre ge svar på de frågor som föranledde försöksverksamheten med sprututbyte till narkotikamissbrukare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Ett försök med utdelning av fria sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare inleddes hösten 1986 vid S:t Lars sjukhus i Lund. En liknande verksamhet startade året därpå i Malmö. Verksamheterna har sedan starten följts och utvärderats av Socialstyrelsen som i juni 1993 överlämnade en rapport med slutsatser och förslag till regeringen. Av Socialstyrelsens utvärdering framgick att det inte var möjligt att bedöma om utdelning av rena sprutor till narkotikamissbrukare hade någon effekt på smittspridningen av hiv. Skälet till detta var att smittspridningen var låg i hela landet. Det gick alltså inte att se några skillnader beträffande smittspridningen i Skåne och i övriga landet. Detta i sig glädjande förhållande gäller även i dag. Socialstyrelsen bedömde att det inte heller var möjligt att längre fram göra en sådan bedömning av effekterna, varför man ansåg att en förlängning av försöksperioden inte tedde sig meningsfull. Eftersom utvärderingen inte heller visade några belägg för att programmen skulle ha påverkat missbruksutvecklingen negativt föreslog man att sprututbytesverksamheter i framtiden skulle betraktas som reguljär verksamhet. Socialstyrelsen föreslog också vilka regler som man ansåg skulle gälla för verksamheten. Socialstyrelsen, att sprututbytesverksamhet ännu inte bör betraktas som reguljär verksamhet. Också i fortsättningen bör den ha formen av försök och Socialstyrelsen skall också i fortsättningen följa verksamheten och dess effekter noga och om möjligt göra en ny utvärdering. Regeringens bedömning utgår vidare från det faktum att eftersom Socialstyrelsens utvärdering inte kunnat visa några negativa effekter för missbruksutvecklingen bör en eventuell fortsatt verksamhet i allt väsentligt följa det upplägg som har utvärderats. I anledning av regeringens skrivelse har socialutskottet i betänkande 1995/96:SoU5 godtagit den bedömning som gjorts av regeringen. Riksdagen har lagt skrivelsen till handlingarna. Mot bakgrund härav ser jag inga skäl för mig att nu ta några initiativ i denna fråga.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Beslutet har fattats av både riksdag och regering. Jag kan instämma i att behandlingen är riktig. Men det är en sak som jag funderar litet grand över. Den här försöksverksamheten har ju pågått rätt länge och den skall fortsätta. Då förväntar man sig ett resultat. Enligt Socialstyrelsen kan man inte med nuvarande uppläggning redovisa vare sig något positivt eller något negativt. Visserligen finns det både positiva och negativa saker, men man kan inte direkt belysa att försöksverksamheten är så viktigt att den måste bli reguljär. Om den vore det, borde sprututbyte ske på fler ställen eller i hela landet där det behövs. Den slutsatsen har i alla fall inte riksdag och regering dragit. Då förväntar man sig nästan att det skall utfärdas något tilläggsdirektiv eller föras något samtal med representanter för Socialstyrelsen om att försöksverksamheten bör förändras i någon riktning så att man kan få det resultat som man kan vänta sig. Jag vill då fråga: Är det som Socialstyrelsen gör tillräckligt? Eller bör den fortsatta verksamheten förändras på något sätt?
Herr talman! Skälet till att det är svårt att uttala sig om resultaten är väldigt glädjande. Det är en så oerhört liten smittspridning i båda grupperna, både i den gruppen som får utbyte av sprutor och i den som inte får det. Man vill ju inte precis utveckla en försökssituation så att den utvidgas. Det faktum att det är ett relativt litet problem i båda grupperna får ändå betraktas som en stor framgång för politiken när det gäller såväl kontrollen av sprututbyten i försöksverksamheten som kontrollen över smittspridningen i den gruppen där man inte bedriver utbytesverksamhet. Det känns inte angeläget att nu gå Socialstyrelsen till mötes på det sättet att det skulle vara en fråga för den enskilde läkaren att avgöra om sprututbyte skall förekomma eller inte. Så har inte regeringen bedömt, och det har inte heller riksdagen funnit. Det finns inte heller några skäl att avbryta den verksamhet som man gärna vill bedriva i Lund och Malmö, eftersom det inte finns några belägg för att resultaten skulle vara sämre. Såvitt man kan se sköts verksamheten åtminstone på motsvarande sätt som man försöker att förhindra smittspridningen på andra håll i landet. Därför har vi inte funnit några skäl till att genomföra några förändringar därvidlag. Men, som sagt, den grundläggande svårigheten att med säkerhet uttala sig åt det ena eller andra hållet är den mycket glädjande låga smittspridningen i båda grupperna.
Herr talman! Jag instämmer i att det är mycket glädjande att det inte på något sätt har varit negativt. Däremot kan man ifrågasätta om det behövs någon annan verksamhet, t.ex. en verksamhet som bedrivs i samarbete med sociala myndigheter och polis? Behöver det utökas på något sätt för att resultaten skall bli tydligare? Det är ju i samarbete med dessa myndigheter som försöksverksamheten kan ge effekt. Sedan har jag också en fråga om inbytningen av sprutor. Är den tillräcklig? Inbytningen är ju faktiskt inte 100-procentig - kanske är den något för liten ändå.
Herr talman! Ja, det vore ju önskvärt att man i den här verksamheten kom dithän att inbytet av sprutor var ännu större. Dock har det inte kunnat beläggas att det faktum att man inte har bytt in en större andel har lett till t.ex. en spridning av använda kanyler ute bland narkotikamissbrukarna, på ett sätt som har gjort situationen värre där. Eftersom det enda som går att sist och slutligen se av de låga talen är att det inte sker någon stor spridning, får vi väl säga att inte ens det har föranlett någon särskild skillnad i utvecklingen på de båda ställena. Därför är det kanske inte heller motiverat med någon större särskild insats från statsmakternas sida. De som har att hantera försöket har naturligtvis ett intresse av att visa att de kan byta in flera sprutor.
Herr talman! Har statsrådet någon tidsgräns för försöket?

Herr talman! Göthe Knutson har ställt en fråga till justitieminister Laila Freivalds om anabola steroider. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den parlamentariska utredningen om dopning skall, enligt sina direktiv , göra en allsidig översyn av dopningsproblemets omfattning och karaktär, följder av missbruk av dopningspreparat på kort och på lång sikt. Dessutom skall utredningen bedöma behovet av ökade informationsinsatser. Utredningen skall också närmare studera om det finns en koppling mellan missbruket av dopningsmedel och annat missbruk och våldsbrott samt vilka ytterligare åtgärder mot missbruket som behövs. Sådana åtgärder kan vara att kriminalisera det icke-medicinska och icke-vetenskapliga bruket av dessa medel, ökade möjligheter till provtagning och ökade internationella insatser för att stoppa insmuggling av dessa medel. Utredningen kallade i inledningen av sitt arbete till en hearing om bl.a. sambandet mellan anabola steroider och aggression. Vidare har utredningen i år genomfört en hearing där inbjuda representanter för tull, polis, Riksåklagaren, skolan m.fl. diskuterade frågan om rättsliga åtgärder och särskilda insatser - bl.a. förutsättningarna för en kriminalisering av bruket av anabola steroider. Utredningen beräknas vara färdig med sitt arbete under sommaren. Jag vill avvakta med besked om eventuella åtgärder till dess utredningens betänkande har överlämnats, remissbehandlats och beretts inom regeringskansliet.
Herr talman! Tack för svaret!

Det är en sak att det kommer in väldigt mycket anabola steroider och andra dopningspreparat i landet, vilket naturligtvis skall bekämpas. Men det är också ett faktum att väldigt många människor inom idrotten, eller i hägn av idrotten, använder sig av dessa preparat. Det gavs i TV-programmet, som jag tyckte var alldeles utmärkt, en rad vittnesmål och utlåtanden av läkare som var skrämmande alarmerande. Om utredningens ordförande då hade sagt att man skulle ta itu ordentligt med detta hade jag inte ställt frågan. Är det möjligt att statsrådet, som har hand om de här frågorna, nu vill underrätta sig om det som togs upp speciellt i detta TV-program och möjligen ge tilläggsdirektiv, även om det är i senaste stadiet i utredningen?
Herr talman! En av utredningens absolut viktigaste uppgifter är att ta reda på allt man vet - och det man inte vet - om bruk och effekter av dessa preparat. Jag vet att man hittills har lagt ned stor möda och kommer att fortsätta att göra det när det gäller att få vetenskapligt belagt allt som över huvud taget går om vilka effekter bruket har och hur utbrett det är. Utredningen har för övrigt redan genomfört en stor utredning om bruket av dopningspreparat, och den visar dess bättre att bruket inte är så utbrett. Man har undersökt 10 000 18-30-åringar och funnit att inte mer än 1 % provat på dopning. Som vanligt är det naturligtvis så att denna procent är starkt koncentrerad och finns i särskilda miljöer, och det är illa nog. Det är naturligtvis inget skäl för att man inte skulle vara mycket uppmärksam och vaksam på frågan. Jag vet att utredningen också undersöker det påstådda sambandet mellan aggressivitet och bruket av anabola steroider. Det är naturligtvis mycket viktigt att vi får reda på vad man vet om den saken. Det är ett av skälen till att det är viktigt att utredningen läggs fram. Möjligen får vi inte hela sanningen, och då måste vi fortsätta att ta reda på mera. Redan i dag kan mycket göras för att stoppa framför allt införsel och spridning. Innehav av anabola steroider är straffbelagt. Det är själva bruket som man funderar vidare på, och den frågan har man ännu inte avgjort.
Herr talman! Jag rekommenderar alltså statsrådet att se detta TV-program, som jag tyckte hörde till det mest angelägna. Jag vet att många som har arbetat med de här problemen, bl.a. inom kriminalvården, också tyckte att det var angeläget. Även om man kan säga att ett program under rubriken Reportrarna är vinklat, kommer ju ändå sanningen fram om syftet är gott. Frågan är då hur vi skall se på de kanske 1 000 personer i vårt land som använder anabola steroider som dopningspreparat och som får denna aggressivitet i kroppen, som just beskrevs i TV-programmet på ett drastiskt sätt. Dessa personer kan alltså föröva bestialiska dåd, som i Kode och i en rad andra fall.
Herr talman! Själva grunden för den här utredningen är förstås att vi tar frågan på allra största allvar och att det verkligen gäller att ta reda på huruvida det nu är så att den aggressivitet som påstås vara följden av bruk av dessa preparat också är det. Det är inte alldeles enkelt att klarlägga detta. Det är, såvitt jag vet, mycket sällsynt att man hittar några fall där det inte finns också sprit och ofta narkotika med i bilden. Ibland går det inte att belägga fall så väl som har skett i en del reportage. Men det här är naturligtvis ändå själva grunden för den oro som är skälet till utredningen. Vi hoppas att vi får bästa möjliga material ur utredningen.
Herr talman! I min politikerroll som ledamot i Kriminalvårdsstyrelsen har jag talat med åtskilliga av de intagna som använder dopningspreparat. Som statsrådet också berörde, skapar dessa preparat i kombination med sprit en våldsamhet hos en del personer. Detta gör att man hela tiden måste bevaka de intagna just beträffande detta. Det är nästan lika angeläget som att försöka hålla rent från knark. Min förhoppning är, som sagt var, att statsrådet nu tar till sig den information som också detta TV program gav - jag är övertygad om att det har blivit mycket information genom åren. Eftersom jag inte har tillfälle att återge detta i citatets form säger jag: Tala gärna med utredningens ordförande, och kanske också med huvudsekreteraren!

Herr talman! Jag vill tacka Jan Nygren för det samlade svaret, trots att det blev litet jäktigt för honom att komma till kammaren. Anledningen till min fråga är den senaste tidens opinionsbildning i vårt land. Det är ju aldrig bra när allmänheten reagerar kritiskt och tycker att vi som politiker och statliga chefstjänstemän har alldeles orimligt stora favörer. Jag tror att detta är med beaktande av att många människor har en mycket svår situation. Ersättningsreglerna har sänkts och det har hänt en hel del annat. Just därför är det väldigt stötande att sådant här äger rum. Jag är glad över Jan Nygrens svar, att det pågår ett arbete och att man eventuellt kan komma att behöva utarbeta något policydokument eller liknande för att detta inte skall hända igen. Min fråga till Jan Nygren är då: När kan ett eventuellt förslag komma? Det som hänt har redan hänt. Men hur förebygger man sådant här? Och när kan alltså ett förslag komma?

Herr talman! Jag vill tacka Jan Nygren för detta svar. Vi är ju överens om att man i en ledningsfunktion har ett extra stort ansvar när det gäller att vara föredöme osv. Naturligtvis är det också så att de allra flesta inte skor sig. Jag hoppas att vi skall komma till rätta med problemet, vilket vi tycks vara överens om. Herr talman! Om det ursäktas mig, eftersom detta är den sista frågan i den här typen av tisdagsfrågestund och det härefter råder nya regler, vill jag å riksdagsledamöternas vägnar passa på att tacka för många trevliga debatter. Jag ser det som en förmån att jag fått vara sist i denna frågedebatt.

Herr talman! Ulla Löfgren har, mot bakgrund av de av riksdagen under år 1995 beslutade reglerna om mervärdesskatt vid handel med begagnade varor, frågat mig vilka förändringar jag är beredd att vidta för att undvika vissa effekter för hemslöjden. Riksdagen beslutade i juni 1995 att anta de förslag på mervärdesskatteområdet som regeringen lagt fram i proposition 1994/95:202 om mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m. De nya mervärdesskattereglerna trädde enligt riksdagsbeslutet i kraft den 1 november 1995.

Avdrag medgavs nämligen för s.k. fiktiv skatt redan vid inköp av en begagnad vara. I huvudsak medförde denna annorlunda teknik samma beskattningsresultat som det nu beslutade systemet, nämligen att beskattningen vid försäljning av begagnade varor sker med beaktande av att skatt tidigare betalats. De tidigare reglerna om avdrag för fiktiv skatt fick emellertid tillämpas även i vissa andra situationer, t.ex. vid inköp av bär och svamp från privatpersoner. De kan också ha använts vid inköp av nya, hemtillverkade föremål om dessa tillverkats i en hobbyverksamhet och tillverkaren inte själv var mervärdesskatteskyldig för verksamheten. Som angavs i propositionen kan den tidigare avdragsrätten för fiktiv skatt i dessa fall närmast ha ansetts innebära ett stöd till verksamheter av detta slag, givet inom mervärdesskattens ram. I propositionen angavs vidare att denna typ av mervärdesskatteanknutna åtgärder inte är möjliga när vårt mervärdesskattesystem skall anpassas till EG Om hemslöjdsbutiker köpt in slöjdföremål från slöjdare som inte bedrivit sin verksamhet yrkesmässigt, kan således tidigare fiktiva mervärdesskatteavdrag ha skett. Jag har inte några uppgifter om i vilken utsträckning detta förekommit. Klart är emellertid att avdrag av detta slag inom mervärdesskattens ram inte är förenliga med gällande EG-regler. Jag anser dem heller inte skattetekniskt motiverade. Att återinföra sådana regler för handeln med hemslöjdsföremål är därför inte aktuellt. Det kan tilläggas att hemslöjdare i många fall torde få anses bedriva sin verksamhet på sådant sätt att den är yrkesmässig. Det innebär, nu liksom tidigare, att hemslöjdaren skall ta ut mervärdesskatt på sin försäljning till hemslöjdsaffären, samtidigt som full avdragsrätt för ingående mervärdesskatt föreligger såväl hos hemslöjdaren som hos butiken.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

Jag förmodar att den snabba EU-anpassningen i det här fallet har föranletts av att finansministern vid ett snabbt överslag sett möjligheten för staten att öka skatteintäkterna genom att göra enskilda affärsidkare till skattepoliser. Jag är i så fall ledsen att behöva säga att finansministern snarare kan räkna med mindre skatteintäkter än mer. Jag skall förklara varför. Det går att belysa med exempel från bär och svampplockningen, men det antar jag att Olle Lindström kommer att göra i en senare interpellationsdebatt. Men om jag tar svensk hemslöjdsrörelse som exempel, eftersom jag har hängt upp min interpellation på den, ser den grovt beskriven ut på följande sätt: Den är uppdelad i två delar, en ideell gren som ingår i den nationella kulturpolitiken och som med statliga och till viss del kommunala medel bedriver en omfattande verksamhet för att uppmuntra och stötta slöjd som bygger på den svenska kulturtraditionen. Denna verksamhet vänder sig både till slöjdare som kan anses bedriva yrkesmässig verksamhet och slöjdare som får anses bedriva hobbyverksamhet. Att även slöjdare som bedriver sin verksamhet som hobby anses viktiga beror på att de ofta tillverkar bruksföremål som det tar lång tid att färdigställa. Timpenningen blir därmed låg, men föremålen anses kulturhistoriskt viktiga. Kunskapen om tillverkningsmetoder och annat anses värdefull att hålla vid liv. De är och kommer aldrig att bli kommersiella produkter, likväl uppmuntrar staten detta genom sin kulturpolitik. Den andra grenen av hemslöjdsrörelsen är den kommersiella. Det är hemslöjdsbutikerna som finns runt om i landet och som saluför hemslöjdsprodukter. Hemslöjdsbutikerna skall vara ett slags garanter för hög kvalitet och för marknadsföring av hemslöjdsprodukter som en del av svenskt kulturarv. Jag skall ta ett exempel. Det jag håller i handen är ett traditionellt bruksföremål, en sockerskål, tillverkad i björkrot. Det är en kvinna som har gjort den. Hon har åkt ut till en plats där det finns lämpliga björkrötter. Med hacka och spade har hon grävt upp rötterna. Sedan har hon åkt hem, spolat och rengjort dem, rensat dem och fått fram ett litet antal rötter som hon kan använda. Hon har sedan trätt den här korgen. Den här proceduren har tagit minst två dagar. Vad får hon då för det här arbetet? Hon har fått 500 kr, före den 1 november 1995 i alla fall. Efter avdrag för omkostnader har hon alltså fått mellan 25 och 30 kr i timmen brutto. Det säger sig självt att den verksamheten inte kan bedrivas yrkesmässigt. Före den 1 november 1995 kostade den här sockerskålen 900 kr i butiken. Den marknad som finns för en sådan här produkt är rätt begränsad. Men även för den exklusiva marknad som finns är en 25-procentig höjning av priset, dvs. från 900 kr till 1 125 kr, som de nya momsreglerna föranleder, rätt magstark, om man säger så. Jag antar att finansministern inte tillhör det marknadssegment som efterfrågar traditionella, kulturella bruksföremål. Men om så vore undrar jag om Göran Persson vore villig att betala 1 125 kr för den här sockerskålen, detta oavsett om herr Persson tycker att en timpenning på 25 kr är skälig eller ej. Dock har herr Persson i statens budget 1996 stött att dylik verksamhet skall uppmuntras, således stöttar staten med den ena handen och stöter omkull med den andra. Resultatet av detta dilemma kan bli följande: Antingen sänker slöjdaren sin timpenning ordentligt för att produkten skall bli säljbar i butik. En sänkning av butikernas marginaler är otänkbar, eftersom de flesta butiker redan i dag balanserar på gränsen till vad som är möjligt. Eller också avstår slöjdarna från att leverera till butik och säljer sina alster själva - i hemmet eller på marknader. Eftersom det i det senare fallet inte finns några mellanhänder som behöver agera polis förefaller det som en mera trolig lösning. För statens del får detta minst två konsekvenser. För det första faller momsintäkterna totalt bort, för det andra uteblir den kvalitetskontroll som finns inbyggd i hemslöjdsrörelsen. Vad finns det sedan för motiv för statlig medverkan? Sverige är detta förmodligen ingen stor fråga. Jag kan tänka mig att varken finansministern eller tjänstemännen på Finansdepartementet ens snuddade vid tanken på att en harmonisering av momsreglerna till EU skulle få någon inverkan på den svenska kulturen. Jag antar att uteblivna momsintäkter från den hobbyinriktade hemslöjden är peanuts i relation till statsskuld och budgetunderskott. För Göran Persson i egenskap av blivande statsminister i Sverige hoppas jag dock att den svenska traditionen har en stor betydelse, och jag hoppas att Göran Persson som statsminister kan tänka sig att påverka sin kommande finansminister att delta aktivt i ministerrådsmötena och driva igenom ett EU-system med fiktiv moms. Detta borde intressera den nya finansministerns EU-kolleger i hög grad, eftersom det visat sig fungera så bra i Sverige och, vilket kommer att visa sig under de närmaste åren, gav större skatteintäkter till staten än det system som den avgående finansministern Persson anslöt Sverige till.
Herr talman! Det var ett något udda anförande som fru Löfgren bestod oss med. Hon landade ju faktiskt i ett konstaterande av att frågan inte löses här i kammaren utan i Bryssel och i de sammanhangen. Mot bakgrund därav hade hon kanske kunnat bespara sig de något ironiska slängar som fanns om mitt eventuella kulturintresse. Jag kan försäkra fru Löfgren att jag har ett omfattande engagemang och en gedigen bakgrund i såväl folkbildning som i kommunal kulturpolitik. Där finns det ingen som helst tvekan. Det är faktiskt inga momsfrågor som vi i Finansdepartementet har ägnat så mycket tid och kraft som de som berör den här sektorn. Det är utomordentligt svåra avvägningar. Hit hör också eventuell momsbeläggning och momsbeläggning på film och teaterbesök, idrottsarrangemang och folkbildning. Allt detta har också funnits med i denna debatt. När det gäller diskussionen om moms och EU anpassning har den inom Finansdepartementet i väldigt hög grad, nästan uteslutande vad gäller problemlösning, handlat om de här frågorna. Vi har haft att kryssa inom ett regelverk och inom det försöka tänja så mycket som möjligt för att ta maximal hänsyn till våra svenska intressen och vår speciella kulturtradition. Inte minst har det gällt inom folkbildningens område. Slutligen vill jag framhålla att om man skall stödja en verksamhet är jag anhängare av principen att man skall stödja den synligt och öppet via anslag och inte dolt via ett skattesystem.
Herr talman! Jag ber finansministern så mycket om ursäkt om jag uttryckte mig illa i kammaren. Det skall man givetvis inte göra. Jag tycker ändå att momsfrågan hör hemma här. Jag kan förstå synpunkten att man skall stötta ett sådant här system öppet och inte via momsen, men jag tycker inte heller att det är via momsen man stöttar det. Med det gamla systemet fick staten in åtminstone hälften av momsintäkterna. Nu kommer man att gå miste om allt. Det är ju det som är knuten i detta. Förutom att staten går miste om alla momsintäkter kommer vi att gå miste om andra värden. Det här förstår man om man ser till de människor som levererar varor till hemslöjden, åtminstone i stil med den lilla skål jag tidigare visade upp. Vi kan ta trasmattor som ett annat exempel: Tant Pettersson, med folkpension, väver 20 meter trasmattor om året. Hon känner sig kontrollerad och kränkt av dessa poliser som står i butikerna och funderar över hur hon har det med momsen. Jag vore glad om jag kunde få finansministern att säga här i kammaren att ni kommer att fortsätta driva den här frågan i EU. Det är klart att det är där den skall drivas, men jag hävdar bestämt att systemet med fiktiv moms var bra! Det var bra för statens intäkter, och det var ett lätt system att hantera. Det borde vara intressant även för andra länder än för Sverige.

Herr talman! Christel Anderberg har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av att Kommuninvest har ansökt om bankoktroj för Sveriges Kommunbank AB Kommuninvest i Sverige AB är i dag ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommuninvest ingav i oktober 1995 en ansökan till Finansinspektionen om att få oktroj för bankverksamhet under firma Sveriges Kommunbank AB. Ansökan avser bankrörelse i traditionell bankaktiebolagsform. Ärendet är för närvarande under beredning hos Finansinspektionen och kommer därefter att prövas av regeringen. Jag kan därför inte yttra mig i det enskilda ärendet. Vid regeringens prövning skall - utöver en formell prövning - bedömas om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på en sund bankverksamhet. I denna bedömning ingår bl.a. att pröva huruvida bankens verkställande ledning och större ägare uppfyller de kunskapsmässiga krav och är så omdömesgilla i sitt handlande som erfordras för att de på ett långsiktigt och stabilt sätt skall kunna driva en sund bankverksamhet. När det gäller frågan om Kommuninvests nuvarande verksamhet och dess förenlighet med den kommunala kompetensen kan följande sägas. Syftet med Kommuninvests verksamhet är främst att förmedla billiga lån till föreningens medlemmar. I samband med en kommuns ansökan om medlemskap i Kommuninvest gör Kommuninvest en granskning av kommunens ekonomi. De kommuner som inte har en tillräckligt stabil ekonomisk ställning nekas medlemskap. De kommuner och landsting som blir medlemmar i Kommuninvest ansvarar solidariskt, såsom för egen skuld, för Kommuninvests förpliktelser. Det har hävdats att det solidariska borgensansvaret strider mot kommunallagens regler om den kommunala kompetensen och då framför allt den s.k. lokaliseringsprincipen. Jag vill därför här erinra om den dom som Regeringsrätten meddelade den 4 oktober 1994 och som innebär att en kommuns åtagande i form av medlemskap i Kommuninvest och solidariskt borgensansvar för Kommuninvests förpliktelser inte står i strid med kommunallagens regler. Regeringsrätten uttalade särskilt att föremålet för bolagets verksamhet inte har visat sig falla utanför ramen för den kommunala kompetensen. Regeringsrätten har i domen gjort bedömningen att ett borgensåtagande kommer att innefatta ett visst ansvar för andra föreningsmedlemmars skulder men att risktagandet är begränsat. Regeringsrätten gör denna bedömning dels därför att endast kommuner, kommunalförbund och landsting - och inga enskilda subjekt - kan vinna inträde i föreningen, dels därför att antalet medlemmar i föreningen beräknas bli så stort att risken kommer att få en omfattande spridning. Jag vill här påpeka att en kommun vid ett eventuellt medlemskap naturligtvis bör göra en egen riskbedömning för den händelse att ett borgensåtagande måste infrias. Med hänvisning till vad jag nu sagt ser jag inga skäl att vidta några åtgärder med anledning av Kommuninvests nuvarande verksamhet eller på grund av att Kommuninvest ansökt om bankoktroj.
Herr talman! Seden bjuder att man inleder med att tacka statsrådet för svaret. Men jag vet inte vad etiketten föreskriver för de fall där man inte får något svar eller i varje fall inte svar på den fråga man har ställt. Jag hade faktiskt förväntat mig ett svar från en politiker och inte en nonchalant tjänstemannaprodukt. Jag vet att Kommuninvest står under tillsyn av Finansinspektionen. Det gjorde också de banker som tillsammans orsakade en bankkris för några år sedan. Finansinspektionen bevakar säkert sitt revir. Men eftersom Kommuninvest bygger hela sin verksamhet på solidarisk proprieborgen från partskommunerna är väl risken för ett fallissemang i Kommuninvest inte så stor. Min drivkraft i denna fråga är emellertid en genuin oro för ett fallissemang i ett antal kommuner. Det är inte Finansinspektionens huvudvärk, men det borde vara finansministerns. Jag är också väl medveten om att Regeringsrätten i oktober 1994 ansett att ett medlemskap i Kommuninvest och därmed följande solidariskt borgensansvar inte faller utanför ramen för den kommunala kompetensen. Men min fråga till statsrådet Göran Persson är: Om så skulle vara fallet, kan det anses vara lämpligt eller önskvärt? Bör det vara en kommunal angelägenhet att bedriva bankverksamhet och gå i solidarisk borgen för andra kommuners lån såsom för egen skuld? Jag är något förvånad över att interpellationssvaret till stor del endast refererar till Regeringsrättens dom. Domstolarna gör ju sitt bästa för att tolka den lag som gäller - något som i det här fallet tydligen inte var så lätt, eftersom Regeringsrättens dom inte är enhällig. Politikerna och lagstiftarna å sin sida hänvisar till domstolarnas tolkning. Detta börjar ju likna katten på råttan och råttan på repet. Vem tar det politiska ansvaret? Det, herr talman, anser jag att finansministern måste göra, och det måste han göra nu, medan problemet fortfarande är hanterligt. Ödets ironi ville att Regeringsrättens dom gällde just Katrineholms kommun. Nu är det min hemkommun Säter som har beslutat att ansöka om medlemskap i Kommuninvest. Mot detta har jag tillsammans med två moderata kolleger anfört kommunalbesvär. Vi anser nämligen inte att saken är slutligt avgjord. Av formella skäl kunde Regeringsrätten inte pröva frågan i dess helhet vid förra tillfället. Dessutom har det inträffat nya omständigheter sedan Katrineholm var aktuellt. Dels har Sverige blivit medlem i EU och är underkastat dess konkurrensregler. EU:s regler om förbud mot och kontroll av statsstöd är stränga. Begreppet statsstöd har en vid tolkning. Anser finansministern att det är förenligt med EU:s konkurrensregler att en aktör på kreditmarknaden, i motsats till alla andra, kan bygga hela sin affärsidé på solidarisk kommunal proprieborgen? Snedvrider det inte konkurrensen att en aktör, till följd av det solidariska borgensåtagandet, har direkt access på skattebetalarnas pengar och därmed kan tillåtas ha en täckningsgrad på 0,27 %, när bankrörelselagen kräver Dels har det ursprungliga syftet med Kommuninvest förfallit. Syftet var att förmedla billiga lån till kommunerna. Numera har det emellertid visat sig att kostnaderna för att försäkra sig mot valutakursförluster har blivit så höga att Kommuninvest, trots solidarisk proprieborgen som säkerhet och därmed sammanhängande hög rating, inte kan ge bättre villkor än den reguljära kreditmarknaden. Alltså ger ett medlemskap i Kommuninvest inte ens kortsiktigt några fördelar som står i någon som helst rimlig proportion till den riskexponering som borgensåtagandet ger upphov till. Kan detta anses vara att driva sund bankverksamhet? Kommuninvest prövar visserligen kommunens ekonomi i samband med ansökan om medlemskap. Finansministern vet emellertid lika bra som jag att det finns många lik i de kommunala garderoberna som kommer att ramla ut vilken dag som helst. Eller hur skall vi annars tolka regeringens beslut den 16 november 1995 att tillsätta en utredare för att lämna förslag till hur man skall hantera problemen när en kommun hamnar på obestånd? Det som oroar mig och som oroar landets skattebetalare är att företeelsen solidarisk proprieborgen leder till att en kommuns oförmåga att fullgöra sina förpliktelser snabbt fortplantar sig till en stor och växande andel av hela den kommunala sektorn. Ingen kommun har budgeterat för sådana förluster som ett infriande av borgensåtagandet kan medföra. Detta innebär ju inte ett visst ansvar för andras skulder. Solidarisk borgen såsom för egen skuld innebär ett totalt obegränsat förstahandsansvar. Som ekonomin ser ut i våra kommuner kan regressrätten dessutom visa sig vara tämligen illusorisk.

Herr talman! Jag skall tacka finansministern för ett bra svar. Jag begärde ordet därför att jag tyckte att det kunde vara lämpligt med litet balans i den här debatten. Christel Anderberg säger bl.a. i sin interpellation att vi alla är överens om att staten inte bör äga banker. Det är inte riktigt sant. Jag företräder exempelvis den åsikten att staten mycket väl kan äga banker. Jag har också den bestämda uppfattningen att det elände som pågick i gamla Nordbanken, och även i många privatbanker, började i och med att man delprivatiserade och släppte in Erik Pensers Carnegie i den gamla PK banken och därmed införde en kultur som denna ganska byråkratiska statliga bank inte klarade. Christel Anderberg har också en annan, mycket lustig formulering i sin interpellation. Hon säger att det som driver kommuner att söka medlemskap i Kommuninvest är en naturromantisk föreställning om att man därigenom skulle göra sig oberoende av marknaden. Det skulle vara intressant att höra vad Christel Anderberg menar med naturromantisk. Jag har inte sett att det begreppet har använts i just sådana här sammanhang. Detta är också litet oförskämt mot Christel Anderbergs partikamrater i Borlänge, där man enligt uppgift var fullständigt enig om att söka medlemskap i Kommuninvest. Borlänge ligger väl inte så långt från Säter, om jag minns geografin rätt. Anledningen till att jag är mycket positiv till det som håller på att hända, genom att kommunerna bygger sin egen bank, är de erfarenheter jag har från min hemstad Göteborg. När jag satt i kommunstyrelsen i Göteborg hade bankerna, inklusive Nordbanken, en kartell där det var väldigt svårt för kommunen att få rimliga villkor. Det var stor skillnad mellan utlåningsränta och inlåningsränta. Jag kan inte riktigt förstå varför Christel Anderberg är så negativ till den ökade konkurrens och den ökade valfrihet som det skulle betyda att kommuner kan välja inte bara mellan stora, privata banker utan också kan välja en kommunägd bank. Man får självklart se allvarligt på risker och sådant, men vad det handlar om är ju vikten av att kommunen också har tillgång till en egen bank, att man kan välja det alternativet om det finns kartellbildningar och andra problem, som lätt uppstår på en marknad som domineras av ett antal stora privata aktörer. Det är jättebra att kommunen då har tillgång till en sådan här egen bankverksamhet.
Herr talman! Jag är naturligtvis sorgsen över det faktum att Christel Anderberg inte är nöjd med mitt svar. Jag är sorgsen i den meningen att jag valde att ge ett formellt svar på en väldigt hårt och aggressivt politiskt vinklad interpellation, där känslorna kanske drog i väg litet väl mycket. Vi har ju fått förklaringen: Christel Anderberg är uppenbarligen själv inblandad i en besvärsprocess omkring just den sakfråga vi nu står och diskuterar i riksdagens talarstol. Det kan också vara en omständighet värd att ha i minne. När det handlar om EU-regelverket, ser jag i det sammanhanget inget hinder för Kommuninvest att fortsätta att verka. Det skulle vara intressant att höra en djupare analys från Christel Anderberg av hur EU:s regelverk skulle kunna komma att hindra Kommuninvests framtida verksamhet. Vi har inte sett någon anledning att fördjupa oss i frågan. Christel Anderberg kanske har någon ny information på den punkten. Den är jag i så fall nyfiken på. Det sker en kreditprövning innan man kommer in i denna förening, Kommuninvest. Det är en kreditprövning där de tidigare medlemmarna faktiskt indirekt sätter en mycket hög kommunalekonomisk standardgräns. Vi får inom den kommunala sektorn en egen verksamhet där man pressar varandra mot mer av kreditvärdighet och mer av sunda kommunala finanser. Jag tycker att det är en bra ordning, och den bidrar definitivt till att upprätthålla kvaliteten i den kommunala ekonomiska verksamheten. Långt ifrån alla kommuner är medlemmar. Det är ett sjuttiotal - ett par landsting - som är medlemmar. Medlemsantalet växer. När beslut om medlemskap fattas i kommunfullmäktige har man i bland, i vissa kommuner, den typ av politisk debatt som man har haft i Katrineholm och i Säter. Men på många andra ställen fattar man enhälliga beslut. Det sker i sin tur mot bakgrund av att kommunerna vid enhälliga beslut söker ytterligare en aktör för att på så sätt öka konkurrenstrycket på marknaden. Med den bakgrund jag har i kommunal verksamhet är jag fullständigt övertygad om att kommunerna omedelbart överger Kommuninvest den dag de inser att företaget inte erbjuder bättre villkor än vad som i övrigt ges på marknaden. Det kan ju också vara så, Christel Anderberg, att just det faktum att gapet har minskat mellan de lån som Kommuninvest kan erbjuda och vad marknaden i övrigt erbjuder är just ett resultat av att övriga aktörer har fått anpassa sig till den nivå som Kommuninvest har lagt sig på. Om det är fallet har man ju faktiskt nått en god framgång med sin förening. Christel Anderberg pekar på att alla kommuner inte har en riktigt god ekonomisk ställning. Det är sant. Mot den bakgrunden har vi vidtagit åtgärder för att successivt styra upp den kommunala situationen. Jag mottog i förrgår från Bengt Hamdahl en utredning som visar vad vi skall göra i de fall kommuner får svårigheter att infria förpliktelser mot det finansiella systemet, dvs. hamnar på obestånd. Den frågan utreds alltså i särskild ordning. Den typen av kommuner är ju inte aktuella som medlemmar i Kommuninvest och kommer heller inte att vara det med den typ av arbetsmetod som de har valt. Hittills har deras sätt att agera inte givit anledning till någon oro. Tvärtom: Det jag har sett av Kommuninvest så här långt ger anledning att säga att de har skaffat sig rutiner som har visat sig vara väl fungerande. Om man i Regeringsrätten nu tolkar kompetensfrågan är det en poäng att detta har skett i Regeringsrätten. Detta ligger inom den kommunala kompetensen. Jag ser ingen anledning att ändra i lagstiftningen bara därför att regeringsrätten kommer fram till ett ställningstagande som inte passar Christel Anderberg. Regeringsrätten kan finna att de som finns i Kommuninvest har gjort en bättre tolkning av kommunallagen än den som Christel Anderberg tycker borde vara fallet. Lagstiftningen ligger mot den bakgrunden fast, och jag kommer inte att föreslå några förändringar från regeringens sida just med hänvisning till detta regeringsrättsutslag.
Herr talman! Jag vill bara erinra finansministern om att hela den kreditexpansion som skedde i slutet av 1980-talet skedde inom ramen för gällande lagstiftning. Ändå ledde det till en katastrof. Det skedde också under Finansinspektionens tillsyn. Ändå blev det en katastrof. Kan vi nu kanske visa att vi någonting har lärt av den läxan så att vi tar tag i dessa problem? Jag ser ett embryo till någonting som kan bli en finansiell kris av samma magnitud som då men nu inom den kommunala sektorn. Jag kan tyvärr inte i dag leverera någon fullständig analys av vad EU:s konkurrensregler innebär på det här området, men jag kan försäkra finansministern om att jag är i full färd med att förbättra mina kunskaper på det området. Om det inte är förmätet av mig att ge finansministern goda råd, skulle jag vilja råda Finansdepartementet till att göra det samma i samband med behandlingen av Kommuninvests ansökan om oktroj. Jag har inte ställt den här interpellationen därför att den på något sätt har betydelse för min process. Jag processar inte för min egen räkning, utan jag gör det lilla som står i min makt för att rädda skattebetalarna i Säters kommun från att hamna i detta, som jag tror blir ett elände. Jag hade hoppats och trott att finansministern skulle vilja göra det som står i hans makt, som är betydligt mer, för att rädda övriga skattebetalare i Sverige från att få betala dyrt för det här äventyret. Jag kan försäkra Johan Lönnroth om att mitt parti verkligen värnar om ökad konkurrens på alla områden. Men det är under förutsättning att det är fråga om sund konkurrens på lika villkor. Det är det ju inte i det här fallet, när en enda aktör på marknaden får tillgång till solidarisk kommunal proprieborgen, medan alla andra får nöja sig med traditionella säkerheter och därmed följande betydligt högre kapitaltäckningskrav. "Naturromantisk föreställning" om "oberoende av marknaden" - ja, det är möjligt att det är en språklig innovation. Men jag tycker att det är befogat med sådana innovationer på det här området just nu.

Herr talman! Jag fick också erfarenhet av de privata finansföretagens verksamhet i Göteborg på 1980-talet. Jag minns bolagen: Gamlestaden, Asken och allt vad de hette. I början av 1980-talet hade Göteborgs kommun en viss överlikviditet, och man placerade en del av denna överlikviditet i olika finansbolag. Tack och lov fanns inte dessa krediter kvar när de stora krascherna kom. I det läget hade det varit väldigt bra om vi hade haft en kommunal bank där Göteborgs kommun hade kunnat placera sin överlikviditet. Jag skulle vilja fråga Christel Anderberg om det här med sund konkurrens på lika villkor. Hur var det med de privata aktörerna? Det var väl ändå så att det var där den stora kraschen inleddes? Det var i agerandet i de stora privata finansbolagen och de stora privata bolagen över huvud taget det började. Sedan ramlade Nordbanken ned i det hela. Osund konkurrens kan alltså förekomma också på den privata sidan. Vad har vi lärt av 1980-talet? Det är viktigt att verkligen dra slutsatser. Man kan dra slutsatsen att man avreglerade för mycket. Man avskaffade för mycket av kreditkontrollen och den statliga övervakningen över det finansiella systemet. Jag är fullständigt övertygad om att kommunpolitiker, moderata såväl som socialdemokratiska och vänsterpartistiska, är fullt kapabla att själva göra bedömningar av vad som är vettigt och vad som inte är vettigt. Jag håller också med Göran Persson om bedömningen att om Kommuninvest inte kan ge så mycket fördelaktigare villkor i dag är det säkerligen just ett resultat av att de privata bankerna tvingas skärpa sig när det blir fler aktörer som arbetar utifrån andra förutsättningar.
Herr talman! Johan Lönnroth vet lika väl som jag att bankkrisen hade sitt ursprung i att hela fastighetsmarknaden kollapsade. Fastighetsvärdena slutade att rusa i höjden, och så fanns det inga säkerheter för lånen. Kommuninvest omfattar de kommunala bostadsbolagen. Det finns all anledning att misstänka att samma problem redan finns eller kommer att uppstå där. Finansministern skulle på ett mycket enkelt sätt kunna förhindra en omfattande kollaps i den kommunala sektorn genom att snabbt införa en ändring i kommunallagen som förbjuder en kommun att lämna borgen annat än för egna åtaganden, dvs. att skärpa upp den s.k. lokaliseringsprincipen. Jag anser för övrigt att hela institutet kommunal borgen bör bli föremål för översyn. Det har kommit att tillämpas på ett sätt som leder till osund och snedvriden konkurrens, framför allt på bostadsmarknaden. Målet för en sådan översyn bör vara att inskränka möjligheterna för kommunerna att lämna kommunal borgen till att endast avse sådant som är obligatoriska uppgifter för en kommun. "Back to basics", finansministern! Låt oss komma tillbaka till det läge när en kommun tillåts ta ut skatt för att bestrida sina egna angelägenheter, inte andras.
Herr talman! Det sista var värt en kommentar. Denna regering vidtar ju åtgärder som tydligare sätter gränserna för den kommunala ekonomin inte genom att inkräkta på den enskilde förtroendemannens eller - kvinnans situation i den enskilda kommunen, utan genom att ge ett tydligt regelverk för vad som gäller - något som kanske borde ha gjorts för flera år sedan. Vi har balanskravet - i praktiken förbud att låna till driften. Vi kommer att ge klara regler för kommunernas externa redovisning - en kommunal bokföringslag. Vi har en lagreglering som gäller för kommuner som riskerar att hamna på obestånd. Vi har det nya utjämningssystemet. Är det någonting som vi verkligen har arbetat med så är det att klara ut att undvika en situation där vi skulle riskera att kommunerna fick en utveckling som blev okontrollerat negativ. Vi har lagt ned mycket tid och kraft på detta. Mot den bakgrunden reagerar jag faktiskt när Christel Anderberg varnar för någon jättelik kris i de kommunala bostadsföretagen. Jag tror också att vi har den saken under kontroll. Vi skall passa oss väldigt noga för att dra in den debatten i diskussionen kring Kommuninvest. Kommuninvest är placerat i en kommunal ekonomisk miljö som för första gången har ett ordentligt ramverk - i vardande eller redan på plats. Jag skulle vara mycket mycket oroligare för Kommuninvest om vi hade haft den politik som gällde för tre fyra år sedan på det kommunalekonomiska området. I dag känner jag inte samma oro. Men man skall självklart aldrig vara slapp och luta sig bakåt och säga att ingenting kan hända. Den risken finns alltid i banksystem, oavsett om det finns en kommunal huvudman i bakgrunden eller en privat. Den risken finns. Detta har vi en finansinspektion som skall följa. Finansinspektionen har just nu ett ärende som är aktuellt rörande Kommuninvest. Därför diskuterar jag inte den frågan. Principiellt har jag gjort klart var jag står. Jag har inte samma ståndpunkt som Christel Däremot har jag gjort saker. Regeringen har vidtagit åtgärder på den kommunala ekonomins område som har givit mycket tydligare och klarare spelregler - sådant som tidigare ministärer uppenbarligen inte riktigt orkade med.

Herr talman! Olle Lindström har, mot bakgrund av de av riksdagen under år 1995 beslutade reglerna om mervärdesskatt vid handel med begagnade varor m.m., frågat mig vilka förändringar jag är beredd att vidta i frågan om handeln med vilda bär. Riksdagen beslutade i juni 1995 att anta de förslag på mervärdesskatteområdet som regeringen lagt fram i proposition 1994/95:202 om mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m. De nya mervärdesskattereglerna trädde enligt riksdagsbeslutet i kraft den 1 november 1995. Det innebär i huvudsak en teknisk anpassning till det regelsystem för handeln med begagnade varor som EU-länderna efter flera års komplicerade förhandlingar kunde enas om under år 1994. Tidigare tillämpades i Sverige ett system för handel med begagnade varor där avdrag medgavs för s.k. fiktiv skatt. I huvudsak medförde denna annorlunda teknik samma beskattningsresultat som det nu beslutade systemet, nämligen att beskattningen vid försäljning av begagnade varor sker med beaktande av att skatt tidigare betalats. De tidigare reglerna om avdrag för fiktiv skatt fick emellertid tillämpas även i vissa andra situationer, t.ex. vid inköp av bär och svamp från privatpersoner. Som angavs i propositionen kan den tidigare avdragsrätten för fiktiv skatt i dessa fall närmast ha ansetts innebära ett stöd till verksamheter av detta slag, givet inom mervärdesskattens ram. I propositionen angavs vidare att denna typ av mervärdesskatteanknutna åtgärder inte är möjliga när vårt mervärdesskattesystem anpassas till EG Klart är således att fiktiva mervärdesskatteavdrag vid inköp av vilda bär från privatpersoner inte är förenliga med gällande EG-regler. Några sådana avdrag finns inte i de länder Olle Lindström nämner, nämligen Finland och Tyskland. Jag anser heller inte avdragen skattetekniskt motiverade. Att återinföra reglerna, eller andra regler med motsvarande verkan, är därför inte aktuellt.
Herr talman! Tack för svaret, finansministern! Som jag har skrivit i min interpellation är Norrfrys/Polarica ett av Sveriges ledande företag inom bär och viltbranschen. Man har förädlingsanläggningar i Harads, Wilhelmina, Avesta och Malung, förutom i Haparanda, där man har sitt säte. Dessutom finns det verksamhet i Finland, Ryssland och Polen, där man också har olika typer av anläggningar. Det finns över landet i övrigt många företag i bärbranschen. Det finns ett stort i Blekinge som heter Behovet av råvara har inneburit att tusentals bärplockare har blivit leverantörer till de olika bärföretagen. Enbart i östra Norrbotten beräknades värdet av uppköpta bär 1994 motsvara ca 100 årsarbetstillfällen. Bärplockning har således inneburit ett betydande ekonomiskt tillskott för deltidsarbetare, arbetslösa, skolungdom och pensionärer. Den stora arbetslöshet vi har i dag - i går såg jag en siffra för Norrbotten på 15,7 % - och dessutom de lägre ersättningsnivåerna gör att behovet av extra inkomster i dag är större och viktigare än tidigare. I den hårda konkurrens som råder på den europeiska marknaden, främst från bärodligsfarmer i Kanada och USA, kan avskaffandet av fiktiv moms bli ödesdigert för bärbranschen i Sverige. Skulle man sänka plockarpriset är risken uppenbar att intresset för bärplockningen minskar och vår värdefulla naturresurs blir kvar i skogen. Höjer man priset på slutprodukten är risken stor att avsättningen blir sämre. En av orsakerna till att fiktiv moms infördes var väl att komma åt den s.k. svarta handeln, vilket nu också påstås ha givit resultat. Om den återuppstår är det till förfång för de seriösa bärföretagen med förädlingsanläggningar. Finansministern säger i svaret att det inte finns några avdrag i Finland och Tyskland. Enligt uppgifter som jag har inhämtat från bär och viltgrossister samt förädlingsföretag i Tyskland finns fortfarande avdrag för fiktiv moms. I Finland finns en form av lagerstöd som motsvarar storleken på fiktiv moms, men det är något annat. Jag är inte för lagerstöd, men den modell som tydligen är accepterad i Tyskland borde vara möjlig även i Sverige. Om jag har förstått de handlingar jag har fått mig tillsända rätt går det ut anvisningar som ger den lokala skattemyndigheten möjlighet att årligen efter ansökan pröva avdrag för fiktiv moms. Utanför Frankfurt finns t.ex. körsbärsodlingar, och bland dem som säljer bären finns både professionella, momsregistrerade, och privata, och möjligheten att årligen göra sådana här prövningar gör att det blir rättvist. En sådan åtgärd skulle kanske vara avgörande för förädlingsföretagens råvaruförsörjning, och varslen inom bärbranschen skulle utebli eller i vart fall minska. I dag, när arbetslösheten snarare ökar än minskar, anser jag att vi inte har råd att förlora vare sig företag eller arbetstillfällen. Skulle inte finansministern kunna ompröva den här frågan och kanske införa den tyska modellen?
Herr talman! Jag förstår Olle Lindströms engagemang i frågan - det skall inte underskattas. Den förändring som har genomförts är viktig för många människor. Frågan är bara om vi mot bakgrund av det resultat vi nådde i medlemskapsförhandlingarna har utrymme för att göra någonting annat än det vi har gjort. Detta var ju inte precis någon prioriterad fråga när vi ansökte om medlemskap och genomförde förhandlingen. Olle Lindström pekar på Tyskland. Jag har mot bakgrund av interpellationen tagit del av regelverket i både Tyskland och Finland. Olle Lindström konstaterade själv i sitt anförande att man i Finland har en annan typ av stöd och att det stödet infördes just därför att vi i Sverige behöll vårt stöd ytterligare något år efter det att vi inträdde i EU. Finnarna införde något som kan kallas ett lagerstöd och som motsvarade en fjärdedel av det tidigare stödet. Det finska systemet är alltså inte längre aktuellt. Det system för skatteredovisning som finns i Tyskland kan faktiskt inte enligt det tyska regelverket tillämpas för privatpersoner. Systemet avser uppköp från jordbrukare. De jordbrukare som Olle Lindström i det här sammanhanget finner anledning att knyta an till odlar körsbär. Vi har genom kontakter med förbundsfinansministeriet fått klart för oss att dessa regler över huvud taget inte kan tillämpas i Tyskland i fråga om uppköp av vilda bär utan enbart i samband med jordbruksproduktion. Sådan jordbruksproduktion kan i Tyskland ibland vara bärodling, exempelvis körsbär. Det är dessa delikata gränsdragningar som det handlar om. Därmed tror jag att jag har avgränsat det skattetekniska utrymmet att hantera frågan inom ramen för det här momssystemet. Huruvida man sedan inom EU på nytt börjar resonera kring en fiktiv moms törs jag i dag inte uttala mig om. Momsförhandlingarna har varit ett av de knepigaste kapitlen i skatteförhandlingarna inom EU, och innan man enades om det här systemet fördes mycket långvariga förhandlingar. Att bryta upp detta och ersätta det med ett annat systemet tror jag således inte är särskilt realistiskt. Detta är en anpassning som vi nu har genomfört och som finnarna uppenbarligen också har genomfört, och därmed försvinner den konkurrenssnedvridning som har funnits i gränstrakterna. Situationen i Tyskland är som jag sade förut en annan. Vi tittar naturligtvis gärna en gång till på systemet i Tyskland, men det vi har sett hittills ger oss inte hopp om att kunna lösa det problem som Olle Lindström pekar på.
Herr talman! Min tyska är i och för sig inte så bra, men jag har när jag har tagit del av de anvisningar som går till de lokala skattemyndigheterna inte kunnat se att det är fråga om någon begränsning för privata bärodlare eller bärplockare. Möjligen gäller bestämmelserna inte i fråga om vilda bär - jag kan inte säga säkert om det är så. Jag är emellertid beredd att efter vår debatt överlämna dessa anvisningar till finansministern. Det viktiga med den fiktiva momsen var ändå att man därigenom kunde få ett engagemang och få fler att plocka våra bär, så att de inte blev kvar i skogen. För några år sedan ansåg bäruppköparna att man var tvungen att sänka priset därför att man inte klarade konkurrensen med andra bäruppköpare i Europa. Man försökte sänka bärplockarpriset med 2 kr. Resultatet blev att många inte ville sälja bär och att man kanske sålde svart i stället. Priset på exempelvis hjortron är högt, och risken är då uppenbar att bären säljs på torg och att försäljningen sker vid sidan av förädlingsföretagen. Detta är inte bra, och därför borde någon form av åtgärd vidtas. Jag är som sagt medveten om de problem som uppstår i och med EU-reglerna. Detta kan bearbetas på olika nivåer. Jag vill ändå att finansministern tar till sig de här anvisningarna, och jag hoppas att han kanske också kan göra något åt saken. Jag tror att detta är något värdefullt. Jag kommer från en landsända där bärplockningen är av stort intresse och ger många arbetstillfällen. Framför allt menar jag att detta är något som behövs just nu.

Herr talman! Margareta E Nordenvall har frågat socialministern bl.a. vilka konkreta åtgärder regeringen tänker vidta mot bidragsfusket. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Margareta E Nordenvalls frågor är bl.a. föranledda av de rapporter om bidragsfusk som Riksrevisionsverket nyligen har publicerat. Rapporterna, som tillkom på initiativ av riksdagen (bet. 1993 94:11), redovisar en kartläggning över omfattningen av fusk, överutnyttjande och systembrister i socialförsäkringssystemen och vilka kostnader detta för med sig. Jag kan nämna att jag med anledning av Riksrevisionsverkets rapporter om bidragsfusk vid två tidigare tillfällen har besvarat liknande frågor från Gullan Jag vill först informera om att Riksrevisionsverkets rapporter har varit utsända på remiss till ett trettiotal berörda myndigheter, organisationer, m.fl. Remisstiden gick ut den 22 december. Det är alltså litet väl tidigt att nu komma med konkreta förslag med anledning av rapporterna. För närvarande görs en remissammanställning inom departementet. Jag har för avsikt att med utgångspunkt från förslaget, remissynpunkterna och annat pågående arbete föreslå regeringen åtgärder för att komma till rätta med de oegentligheter som kunnat konstateras. Jag vill poängtera att det är viktigt att den debatt som nu förs inte blir enbart en onyanserad fuskdebatt, utan att den ingår i den större debatt som förs om våra välfärdssystem. Den svenska socialförsäkringen bygger i huvudsak på generella, inkomstrelaterade förmåner. Det är en av den generella politikens stora fördelar att man med den minimerar individuell inkomstprövning med allt vad en sådan innebär av närgången insyn och behov av kontroll. Försäkringarna skall ge trygghet i olika situationer. De är betydelsefulla för medborgarna, och det är därför också viktigt att de kan uppfattas som legitima. Systemen måste vara utformade så att drivkrafter till felaktigt eller tvivelaktigt utnyttjande minimeras. Regeringen har tagit initiativ till utredningar om dels bostadsbidragssystemet, dels bidragsförskottssystemet. I dessa utredningar har förslag lämnats som betydligt förbättrar möjligheten till kontroll och tar bort drivkraften för icke avsett utnyttjande. Båda dessa utredningar har nyligen överlämnat sina rapporter. Båda rapporterna bygger på den viktiga principen att såväl rättigheter som skyldigheter för den enskilde blir mycket tydligare. Det är en viktig princip, som minskar utrymmet för både medvetet och omedvetet överutnyttjande - eller för den delen underutnyttjande av rättmätiga förmåner. Dessutom pågår en översyn av bl.a. sjuk och arbetsskadeförsäkringarna samt förtidspensioneringen. Avsikten är också här att den nya ohälsoförsäkringen skall utformas på ett sådant sätt att regler som kan fresta till missbruk ändras. Men allra viktigast för att undvika överutnyttjande är att ohälsoförsäkringen aktivt samspelar med arbetsmiljöoch rehabiliteringsansvariga. Inom Socialdepartementet har även påbörjats en översyn av registerlagarna på socialförsäkringsområdet. Översynen görs för att förbättra effektiviteten. Behovet av förbättrad kontroll kommer att beaktas, samtidigt som respekten för integriteten upprätthålls. Jag vill erinra om att Riksrevisionsverket konstaterat att det direkta fusket är relativt ovanligt och att de som får ersättning från socialförsäkringssystemen som regel får den ersättning som de är berättigade till. Det är min uppfattning att de största ekonomiska vinsterna när det gäller att minska oavsiktliga utnyttjanden finns att hämta i förbättringar av systemen. Men det direkta fusket i våra välfärdssystem är naturligtvis oacceptabelt och måste bekämpas. För socialförsäkringssystemens legitimitet är det mycket angeläget att folk i allmänhet kan vara förvissade om att systemen fungerar effektivt och att pengarna fördelas till dem som de är avsedda för - detta inte minst med tanke på de stora besparingar som nu har varit nödvändiga. Regeringen ser därför allvarligt på bidragsfusk. Fusk och felutnyttjande av bidrag kommer med kraft att motverkas. Detta framgår också tydligt av den under hösten lämnade regeringsförklaringen.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Nu har svaret dröjt mer än två och en halv månad, men det beror delvis på mig själv. Jag kan glädjande konstatera att det faktiskt har kommit förslag om hur man skall ta tag i fusket när det gäller både bostadsbidragen och bidragsförskotten. Nästan dagligen kan vi läsa om neddragningar och behov av besparingar inom vård och omsorg. Ersättningarna i socialförsäkringarna har sänkts till 75 % sedan årsskiftet och barnbidraget har minskats. Många kommuner höjer skatterna och den höjda skatten på det egna boendet tvingar människor att flytta från hus och hem. Samtidigt rinner det ut pengar i social och arbetslöshetsförsäkringarna, och bland dessa går flera miljarder till fusk och felaktiga utbetalningar. Detta faktum sticker hederligt folk i ögonen. Många barnfamiljer och pensionärer har redan i dag svårt att klara sig ekonomiskt och än värre lär det bli. Var tionde svensk lever nästan helt på bidrag. Vem känner lojalitet att arbeta och betala höga skatter, sänka sin levnadsstandard och inte få vård eller full ersättning vid sjukdom när det samtidigt försvinner flera miljarder i socialförsäkringarna på grund av fusk och otympliga system som bidrar till felaktiga utbetalningar? Jag anser att det är betydligt klokare att först ta itu med bidragsfusket och systemfelen innan man börjar skära hårt i välfärden. Det skapar större förståelse för dem som drabbas och kommer inte i samma utsträckning urholka viljan att betala skatt. Vi har i dag ett växande politikerförakt, vilket egentligen handlar om en misstro att politiker inte kan förvalta och fördela medborgarnas skattemedel på ett acceptabelt sätt. Jag känner en stor oro inför detta växande förakt som på längre sikt faktiskt hotar demokratin. Jag anser därför att det är vår skyldighet och en självklarhet att ta itu med de problem som finns inom hela transfereringssektorn. Det måste alltid löna sig att arbeta och alltid löna sig att vara hederlig. Under den borgerliga regeringsperioden tog socialförsäkringsutskottet år 1993 ett initiativ till att utbredningen av fusket i våra bidragssystem skulle kartläggas. Riksrevisionsverket har i flera rapporter, som nämnts, under det senaste året uppskattat felaktiga utbetalningar till ca 5-7 miljarder. Därtill kommer fusk med bostadsbidragen för ca 1,5 miljarder. Stickprov i föräldraförsäkringen, särskild tillfällig föräldrapenning, visar tyvärr också att det förekommer mycket stort fusk. Riksrevisionsverket och Stockholmskassans fuskprogram SANNA-projektet kommer med mer fakta senare i vår. Herr talman! Socialförsäkringssystemen är komplicerade och svåra att överblicka. Det gäller såväl för de försäkrade som för den personal som under lång tid har arbetat med dessa frågor. Hur skall man rätt kunna nyttja system som genomgått flera hundra lagändringar under de senaste åren? Hur skall vi som beslutar om dessa system över huvud taget kunna överblicka effekten av våra beslut? En konsekvensanalys inför nya förslag saknas genomgående, kanske just för att det är omöjligt att göra en analys i ett system som mest liknar en myrstack. Med dagens generella välfärdssystem behövs det en bättre kontroll av hur olika ersättningar och bidrag utbetalas. Förslag till detta har redan kommit, men det behöver göras mera. Kontroll är inte roligt, men system som inte har någon synlig kontroll missbrukas tyvärr alltför ofta. I dag är våra deklarationer offentliga handlingar, och regelbunden kontroll görs för att tillse att vi följer reglerna. Är det då inte rimligt att den försäkrade som får ta del av offentliga ersättningar eller bidrag också tvingas utstå viss kontroll? Självfallet måste i så fall den försäkrade vid inskrivning i Försäkringskassan upplysas om vilken typ av kontroll som sker. Men för att inte på sikt riskera att hamna i ett kontrollsamhälle är en förenkling av bidragsssytemen en nödvändighet. Herr talman! Riksrevisionsverket har hittills uppskattat felaktiga utbetalningar i bidragssystemen till 5-10 miljarder. Mörkertalet är stort. Kanske rör det sig om mycket mera. Jag vill därför upprepa mina frågor till statsrådet, även om remisstiden nyligen har gått ut:

Herr talman! Margareta E Nordenvall har påpekat att Riksrevisionsverket har funnit att det är mellan 5 och 10 miljarder som är felaktigt utbetalda när det gäller de stora välfärdssystemen. Det är väldigt mycket pengar. Och det är självklart att om det är på det här sättet är det oerhört viktigt att vi hittar dessa pengar. Det är naturligtvis det sätt att spara som gör allra minst ont och som i själva verket gör gott. På den punkten är vi alldeles överens. Jag tycker ändå att det är viktigt att påpeka att det direkta fusk som faktiskt har kunnat beläggas uppgår till betydligt mindre belopp - glädjande nog. Det är fråga om rätt så mycket beräkningar och rätt så många miljarder av dessa miljarder. Tyvärr är beräkningarna inte alldeles falska för det. Det förekommer säkert svartarbete samtidigt med uppbärande av ersättningar, vilket ju är ett direkt fusk. Detta är naturligtvis någonting som man har all anledning att försöka komma åt, men det är förstås mycket svårt i den mån som det handlar om rent svartarbete. Men naturligtvis skall vi försöka att komma åt det och det rena fusket. När vi politiker tar upp dessa frågor och behandlar dem så allvarligt och seriöst som vi måste göra tycker jag också att det är viktigt att vi är väldigt försiktiga och noga med orden. Det finns kanske en tendens att slå ihop många olika företeelser som man kallar för fusk, men som inte alltid är fusk. Fusk är åtminstone för mig någonting som har med uppsåt att göra. Det är det allra värsta i det här sammanhanget. Man skall göra det så svårt som möjligt att fuska och skapa så stora upptäcktsrisker som möjligt och om möjligt skapa sanktioner. Sedan finns det en annan typ av svagheter i systemen som på ett sätt sannolikt mera handlar om pengar och mindre moral - eller åtminstone mindre privatmoral. Det gäller de situationer där systemen är så suddigt eller komplicerat utformade att människor faktiskt kommer att överutnyttja dem därför att systemen inbjuder till det eller är svåra att hantera för den enskilde. Där är det vi politiker som har det stora ansvaret. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi ändrar de akutuella lagarna på ett sådant sätt att systemen blir mycket mera tydliga, när det gäller både rättigheter och skyldigheter. Därmed skapar man en situation i förhållande till medborgarna som innebär att det för dem blir självklart att få sin rätt om de har fullgjort sin skyldighet. Här visar de två förslagen om bostadsbidrag och om bidragsförskott vägen. Båda dessa system är i dag väldigt så att säga förhandlingsbara när det gäller vilka rättigheter respektive skyldigheter som skall utgå respektive åläggas. I båda dessa system kommer det nu att mycket tydligare framgå vad som egentligen gäller. Därmed blir också administrationen och kontrollen mycket enklare. Den typen av insatser är särskilt viktiga just för att skapa legitimitet och ömsesidigt förtroende mellan politiker och medborgare när det gäller hur våra välfärdssystem skall vara utformade. Självfallet har vi ett gemensamt intresse av att ha ett system där rättigheter är riktiga rättigheter och där skyldigheter är riktiga skyldigheter. Det är något som vi har anledning att fortsätta att arbeta med.
Herr talman! Det är mycket riktigt, som statsrådet Anna Hedborg säger, att fusket inte utgör allt. Det görs också felaktiga utbetalningar på grund av systembrister. Men faktum är att fusket med dubbla bidrag och kombinationen av bidrag och arbete, vitt eller svart, uppskattas till närmare 3 miljarder. Det motsvarar långt mer än den besparing som infördes från årsskiftet i form av sänkning av barnbidrag och sänkning av ersättningarna i socialförsäkringarna till 75%. Det är viktigt att man gör den jämförelsen. Skenskilsmässor har blivit ett allt vanligare sätt att få dubbla bostadsbidrag och bidragsförskott. Det kan också vara ett sätt att skjuta över delar av kommunens socialbidragskostnader till Försäkringskassan - något som riskerar att öka när kommunerna får en allt kärvare ekonomi. Behovet av samordning mellan olika bidragssystem är stort just för att undvika allt detta. Det har både Riksrevisionsverket och Riksförsäkringsverket påpekat. Därtill kommer det faktum att Statistiska centralbyrån har funnit att ca 40 000 folkbokförda utomnordiska invandrare saknas i Sverige. I senaste numret av tidningen Sunt förnuft kunde vi läsa om 48-åriga Evona, som inte varit bosatt i Sverige de senaste åren men som lurat svenska staten på ca en halv miljon kronor, vilket upptäcktes av en tillfällighet. Det sunda förnuftet säger att någonstans har välfärdssystemen spårat ur. Är det rimligt att personer som uppbär dubbla bidrag och som missbrukar bidragssystem inte utsätts för sanktioner? När fusket upptäcks kan Försäkringskassan enbart yrka på återbetalning. Borde inte betydligt större sanktioner vidtas, inte minst för att avskräcka och för att behålla respekten för välfärdssystemen? Herr talman! I dag är det Försäkringskassan som måste bevisa att den försäkrade missbrukar systemet. Det borde tvärtom vara den försäkrade som måste bevisa sin rätt till bidrag. Vänd bevisbördan och låt den försäkrade bevisa sin giltighet! Med samordning av utbetalningarna av bidrag och uppgifter om taxerad inkomst kan man komma åt en del av detta. Som jag tidigare nämnt är förutsättningarna för att hänsyn skall tas till den försäkrades integritet att vederbörande vid inskrivning i Försäkringskassan är helt införstådd med vilka regler som gäller. Ett besök ute i verkligheten visar också på ett behov av bättre samarbete mellan Försäkringskassa, socialtjänst, AMI och arbetsförmedling. Vilka åtgärder kan statsrådet tänka sig att vidta för att tillgodose behovet av en bättre samordning? Hur ställer sig statsrådet till det förslag som RFV och RRV har lagt fram för att ta itu med bidragsfusk och felaktiga utbetalningar?
Herr talman! Som jag sade i mitt interpellationssvar pågår beredningsprocessen med dessa frågor för närvarande. Jag är inte beredd att i dag lämna några besked om exakt vilka åtgärder regeringens förslag, som så småningom kommer att läggas fram, kommer att innehålla. Men att regeringen är mycket bestämd när det gäller att ta itu med den typen av frågor som handlar om uppsåtligt bidragsfusk rådet det ingen som helst tvekan om. Det är något som alltid är av ondo. Men uppsåtligt fusk är särskilt av ondo i tider då människor tvingas uppleva att deras alldeles rättmätiga behov av stöd i olika situationer är trängt av det ekonomiska läget. Så det råder ingen tvekan vad gäller våra avsikter. Däremot är jag ännu inte beredd att ta ställning till de detaljförslag som dessutom i många fall inte är riktigt färdigutarbetade. Det är klart att en av de viktiga insatser som kan göra på detta område handlar om att använda och utnyttja modern teknik på rätt sätt. Man kan nog säga att försäkringskassorna är litet eftersatta när det gäller utrymmet för att utnyttja den moderna tekniken fullt ut. Många av deras datasystem är ganska gamla. Deras teknikutrustning är också ganska måttlig i jämförelse med vad många andra har och med tanke på vad som vore naturligt på ett område där så stora och många system hanteras som inom Försäkringskassan. Det är självklart att det också finns stora möjligheter att utnyttja modern teknik för kontrolländamål. Men samtidigt handlar det om integritetsfrågor. Dessa frågor måste behandlas samtidigt. Ofta behandlar man en del i sänder. Å ena sidan förs en diskussion om behovet av att stävja fusk och att utnyttja kontrollsystemen så långt som möjligt. Å andra sidan förs det vid helt andra tidpunkter diskussioner om integritet som inte riktigt hör samman med den förra diskussionen. Dessa frågor hör ihop. De måste behandlas samtidigt, och de måste behandlas seriöst. Det är också därför som vi i Socialdepartementet nu har startat en utredning om registerlagar på detta område. Avsikten är just att av både administrativa skäl och kontrollskäl ta till vara möjligheten att utnyttja offentliga register och modern teknik. Men det måste naturligtvis ske med stor hänsyn till de därtill hörande integritetsfrågorna som också måste tas på allvar. Jag hoppas på stöd också i dessa frågor. De brukar föranleda stor debatt, vilket de också skall göra. Man kan å andra sidan säga att den tekniska utvecklingen medger allt bättre möjligheter att klara både rimliga samkörningar och integritetsfrågorna. Jag hoppas att frågan på den punkten kommer att utvecklas och att den utvecklas ganska snart. Frågan om sanktioner exempelvis hör ju till de ställningstaganden som vi så småningom kommer att få göra. Som sagt, i den mån det handlar om äkta fusk, dvs. avsiktligt och uppsåtligt fusk, finns det anledning att fundera över sanktionerna i detta system och att göra vissa jämförelser med andra system. Förhållningssätten till dessa frågor är ju ganska olika i de olika systemen. Också den frågan behöver man se vidare på och ta på allvar. Men några färdiga förslag är jag inte heller här beredd att stå för. Frågan om skenskilsmässor är allvarlig. Vi har ett ganska omfattande och mycket viktigt ekonomiskt stöd till ensamstående och ensamförsörjare. Om man på den punkten fuskar, betyder det väldigt stora belopp. Detta är ett av de områden där det finns stor anledning att se över på vilket sätt situationen kan kontrolleras bättre. Jag hoppas dock att det inte var Margareta E Nordenvalls avsikt att påstå att kommunerna på något medvetet sätt skulle medverka till fusket genom att föreslå skenskilsmässor för att därigenom medvetet skjuta över kommunernas socialbidragskostnader till staten. Detta har jag aldrig hört talas om, och jag utgår från att det inte förekommer. Det tar jag för helt givet att det heller inte gör.
Herr talman! Jag är glad över att statsrådet vill ta itu med bidragsfusket. Jag hoppas verkligen att det sker på ett sådant sätt att man balanserar risken för ett kontrollsamhälle, för där vill vi inte hamna. Vad gäller att skjuta över kostnader från kommun till stat har jag vid besök av olika verksamheter tyvärr erfarit att det förekommer. Det är naturligtvis inte vanligt, men för att förebygga att det sker när både stat och kommuner samtidigt skall spara, tror jag att det är otroligt väsentligt att man försöker göra en samordning av dessa system. Som jag tidigare har nämnt, har respekten för dagens välfärdssystem urholkats. Socialförsäkringarna är komplicerade, och det inbjuder både till fusk och till felaktiga utbetalningar. Varje bidragssystem har dessutom sitt eget skyddsnät, något som ytterligare komplicerar systemen. Den svenska välfärdspolitiken har lovat mer än den kan hålla. En svensk av tio lever nästan helt på bidrag. Många fler är delvis beroende av bidrag för att klara sin ekonomi. Välfärdssystemen har invaggat människor i falsk trygghet. De har skapat ett offentligt beroende som blir mycket påtagligt när staten måste spara. Effekter av nedskärningarna från årsskiftet syns redan i form av ökat antal socialbidragssökande. Socialförsäkringarna behöver förenklas. Det behövs klara och enkla spelregler och ett väl fungerande skyddsnät där alla garanteras en grundtrygghet. Det behövs ett system som håller även i en lågkonjunktur. Jag efterlyser en välfärdspolitik som syftar till att minska människors beroende av det offentliga bidragssystemet; en välfärdspolitik där människor får möjlighet att, och kan, ta ansvar för sig själva. Är statsrådet beredd att ytterligare förenkla socialförsäkringssystemen för att förebygga missbruk, för att uppmuntra till arbete och hederlighet och för att förebygga ett kontrollsamhälle dit vi inte vill komma?
Herr talman! Inte är det för att de offentliga välfärdssystemen skapar falsk trygghet som denna fråga är viktig. Det är för att den skapar äkta trygghet. Det är inte på det sättet att välfärdspolitik gör människor ofria. Snarare är det precis tvärtom. Genom att man kan känna att man i utsatta situationer - när man blir gammal, om man blir sjuk eller om man blir arbetslös - har en trygghet skapas det också en frihetskänsla för människor. Det är det som är välfärdssamhällets idé. Det finns vägar att bygga välfärdssystemen på som inte bara är sällsynt goda när det gäller att skapa en sådan trygghet för alla människor, utan som också är särskilt enkla och som har särskilt mycket av drivkrafter när det gäller att bygga under önskan om arbete. Det är denna typ av välfärdssystem vi faktiskt har. Det handlar om stora, generella trygghetssystem där inkomstbortfallsprincipen är grundläggande. Dessa system gör att man när man arbetar och skaffar sig en inkomst också skaffar sig rättigheter. De gör också att högre inkomst innebär mer rättigheter. De innebär däremot inte att man tjänar mer på att vara sjuk eller arbetslös än på att arbeta. Så är det inte i några av våra system. Tvärtom finns det få modeller för välfärdspolitik som har större förutsättningar att klara det som välfärdspolitiken är till för, nämligen att både skapa trygghet och att ge effektivitet i användningen av pengarna, än den typ av generella, stora inkomstbortfallssystem som de vi har. Det gäller att vårda principerna. Det gäller att vårda systemen. Det gäller förstås också att vara mycket uppmärksam på rent fusk i den mån detta förekommer. Då skall vi naturligtvis försöka göra allt vi kan för att stävja det. Men den allra viktigaste insatsen handlar om att försvara de effektiva och rättvisa system som i sig är robusta också mot fusk.

Herr talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att eleverna på program med yrkesämnen skall få arbetsplatsförlagd utbildning som omfattar minst 15 veckor och dessutom vilka åtgärder jag tänker vidta för att höja kompetenskraven för gymnasielärare i yrkesämnen. Låt mig inleda med att säga att Sverige har mycket goda möjligheter att hävda sig i konkurrensen med kunskapsintensiv produktion av både varor och tjänster. Vi väljer att vara delaktiga i den snabba förändringstakt som pågår i samhällsliv och arbetsliv. Dagens och morgondagens arbetsliv ställer helt andra krav på både grundläggande allmänna kunskaper och på en utvecklad förmåga att ta till sig och använda nya och kvalificerade yrkeskunskaper. Arbetsgivare ställer dessutom allt oftare krav som har ett nära samband med förmågan att använda och utveckla sina personliga egenskaper som initiativförmåga, kreativitet, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga etc. En modern och gedigen gymnasieutbildning måste ge goda kunskaper i allmänna ämnen som svenska, matematik, engelska och allmänbildande ämnen men också klara högt ställda krav på kvalificerade yrkeskunskaper, både i praktik och i teori. Utan samarbete med arbetslivet och ett lärande på arbetsplatsen är det svårt eller omöjligt att klara en yrkesutbildning av hög kvalitet och aktualitet. Det krävs därför ett lokalt samarbete mellan skolan och arbetsplatserna/branscherna, bra handledarutbildning och en ömsesidig vilja från skola och arbetsliv att överbrygga de kulturkrockar som kan uppstå. Den nya gymnasieskolan har tillkommit för att svara mot dessa högt ställda krav. Alla elever, oberoende av vilket program man väljer, får en bred grund. Reformen innebär stora förändringskrav på skolans organisation, arbetssätt och arbetsformer. Uppbyggnaden av skolans arbetslivskontakter är en del i förändringsarbetet. Jag avser att noggrant följa utvecklingen, men jag inser också att reformen måste ges tid innan den fungerar i alla delar. En av orsakerna till att skolorna inte har uppnått APU som omfattar minst 15 veckor har varit att gymnasieförordningen har varit oklar på denna punkt. Förordningen har nu ändrats, och det står nu tydligt att det skall vara minst 15 veckors APU. De uppföljningar av den arbetsplatsförlagda utbildningen som gjorts av Skolverket, av Kommunförbundet och nu senast av Kommittén för gymnasieskolans utveckling, där Ulf Melin själv är ledamot, visar inte på några entydiga resultat. Inom vissa program, som exempelvis Omvårdnadsprogrammet och Barn och fritidsprogrammet, har man i stort sett uppfyllt kraven på 15 veckor. Däremot uppvisar t.ex. Elprogrammet en mycket liten andel APU. Ersättningen till företagen verkar enligt rapporterna inte ha någon avgörande betydelse för att få ut eleverna. Däremot har de kommuner som var med i försöksverksamheten med ÖGY lyckats bäst. Det pekar på att skolans arbetslivskontakter tar tid att bygga upp. Jag avser att inom de närmaste veckorna tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att lägga fram förslag om utveckling av samarbetet mellan skola och arbetsliv. Skolverkets projekt Skola-Arbetsliv, där en speciell satsning sker på handledarutbildning kan, som jag ser det, också tillföra ytterligare kunskaper. Jag bedömer att vi behöver bättre kunskaper om utvecklingen så att vi verkligen vidtar rätt åtgärder. Inom Utbildningsdepartementet kommer vi därför också att följa upp utvecklingen genom intensifierade kontakter med branschföreträdare och kommuner. Yrkeslärarutbildningens innehåll har varit föremål för den förra regeringens intresse och något motsägelsefulla åtgärder. Ulf Melin fick i juni 1993 den förra skolministerns uppdrag att utreda lärarkompetensen för yrkesutbildning. Den inom Utbildningsdepartementet tillsatta översynen av lärarutbildningen kommer inom de närmaste veckorna att lämna en arbetsrapport. Översynen kommer att redovisa framtida krav på läraryrket mot bakgrund av samhällsförändringar och förändringar inom skolan. Regeringen avser att behandla frågan om yrkeslärarutbildningens närmare utformning i samband med de ställningstaganden som blir aktuella med anledning av förslagen från översynen av lärarutbildningen. Ulf Melins förslag om yrkeslärarutbildningen rör bl.a. förkunskapskraven till yrkeslärarutbildningen och berör därmed också tillträdesreglerna till högskolan. Tillträdesreglerna för högre utbildning har varit föremål för utredning och regeringen avser att lämna förslag till riksdagen i mars månad.

Herr talman! Fru statsråd! I svaret skriver skolministern: "En modern och gedigen gymnasieutbildning måste ge goda kunskaper i allmänna ämnen som svenska, matematik, engelska och allmänbildande ämnen men också klara högt ställda krav på kvalificerade yrkeskunskaper, både i praktik och i teori. Utan samarbete med arbetslivet och ett lärande på arbetsplatsen är det svårt eller omöjligt att klara en yrkesutbildning av hög kvalitet och aktualitet." Jag instämmer i detta; vi är helt överens. Låt oss i denna debatt ha som utgångspunkt kunskap, kompetens och kvalitet när det gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen och kompetenskraven för yrkeslärarna. Jag tycker att en viktig del i den reformerade gymnasieskolan är att eleverna på de yrkesinriktade programmen skall ha en arbetsplatsförlagd utbildning, APU, som skall omfatta minst 15 % av den totala undervisningstiden. Enligt en hel del av de rapporter som vi har fått är det många elever som inte får den undervisningen. Det finns naturligtvis ett par förklaringar till detta. Den ena är att vi i Sverige har haft en tradition att yrkesutbildningen skall vara skolförlagd. Därmed finns det vattentäta skott mellan skolan och arbetslivet. En annan förklaring är att tjänsteunderlaget för yrkeslärarna minskar i den nya gymnasieskolan. Därmed minskar också intresset för att få ut eleverna på APU. Den tredje förklaring som jag vill ange är att arbetslivet, speciellt i det här fallet det privata näringslivet, tar för litet ansvar för att ge eleverna utbildning. Det är mycket allvarligt. Skall eleverna få den kunskap och kompetens som krävs för att Sverige skall klara sig i den internationella konkurrensen är det nödvändigt att se till att eleverna får arbetsplatsförlagd utbildning. Där har både arbetslivet och skolan ett utomordentligt stort ansvar. Min uppfattning är den att den utbildningen i många av programmen kanske behöver omfatta mer än 15 %. I svaret hänvisar skolministern dels till Skolverkets rapport, dels till Kommunförbundets rapport. Det finns en del saker där som man kan säga inte är entydiga, det kan jag hålla med om. Men signalen är glasklar och tydlig: att det inte fungerar, att vi måste vidta åtgärder för att få det att fungera. Jag tycker att det är bra att man har ändrat förordningen. Man har varit tydlig och sagt att APU skall omfatta 15 veckor, inte 9 veckor. Det är jag tacksam för. Det var något som jag själv föreslog i den utredning som Ylva Johansson hänvisar till. Vi påpekade i utredningen - slog larm om det - att APU inte skulle fungera. Den signalen nådde fram till departementet. Det anordnades en utfrågning i mars förra året, och det var bra. Även där var signalen tydlig: man måste gå vidare. Då tycker jag att det är anmärkningsvärt, herr talman, att man på departementet i princip väntar ett helt år innan man tar itu med frågan. Det är vad ni har gjort. Det tillsätts en arbetsgrupp om ett par veckor. Då är vi snart framme i mars. Sedan tar det tid innan det kommer några föslag. Detta tycker jag är mycket allvarligt. När det gäller kompetenskraven för yrkeslärarna måste vi se till att det blir bättre så att vi får ordning på det hela. Utredningen var helt enig om att vi var tvungna att höja kompetens och förkunskapskraven för yrkeslärarna. Både arbetsgivare och arbetstagare var helt överens med mig om detta. Det är ett orimligt förhållande i dag. Hälften av lärarna har inte en högre ämnesteoretisk kunskap än vad deras elever har när de lämnar gymnasieskolan. De får väldigt liten yrkespraktik, vilket innebär att många av lärarna förmedlar en kunskap som faktiskt hör gårdagen till. Det är mycket anmärkningsvärt att man lagt frågan i byrålådan eller hänvisar till interna utredningar på departementet. Ju längre tiden går, desto allvarligare blir det. Alla är överens om att bristen i det här avseendet är uppenbar. Därför vill jag ställa ett par frågor till Ylva Johansson: Vad menar Ylva Johansson när hon säger att yrkeslärarutbildningens innehåll har varit föremål för den förra regeringens intresse och motsägelsefulla åtgärder? Vad då för motsägelsefulla åtgärder? Den grupp på departementet som gör en översyn av lärarutbildningen kommer nu med en rapport. Det är väl bra att den kommer med en rapport, men när kommer propositionen till riksdagen så att vi kan fatta ett beslut om att ändra reglerna? Det är det som är det viktiga.

Herr talman! Låt mig börja med Ulf Melins frågor. Ulf Melin är väl insatt i dessa frågor och gör en problembeskrivning som jag i stora drag inte har några svårigheter att hålla med om. Men på en punkt skiljer sig våra bedömningar åt. Jag tycker nämligen inte att man kan dra slutsatsen att signalen är glasklar, nämligen att arbetsplatsförlagd utbildning inte fungerar. I ett flertal olika undersökningar konstaterar man att det fungerar bäst på orter/platser och i de program som hållit på längst. Det tycks alltså ta ganska lång tid att upparbeta de kontakter och det samarbetsklimat som är nödvändigt för att få en hög kvalitet och en fungerande arbetsplatsförlagd utbildning. Att vi kan se en sådan utveckling gör mig mera hoppfull. Vidare har jag tagit del av en undersökning som Svenska arbetsgivareföreningen gjorde förra året. Av undersökningen framgår att en majoritet av de företag som ingick i undersökningen över huvud taget inte hade hört talas om arbetsplatsförlagd utbildning. Det tyder på att vi måste göra mycket stora insatser när det gäller information till näringslivet och företagen. Det behöver naturligtvis ske på central nivå men också, och kanske framför allt, på lokal nivå, i det lokala arbetslivet. I samma undersökning från Svenska arbetsgivareföreningen har man frågat företag om de vill eller gärna eller ganska gärna är beredda att medverka lokalt genom egna insatser på skolans område. 51 % har svarat att de gärna eller mycket gärna gör det. Bland storföretagen är siffran 78 %. När man frågar skolledare hur pass viktigt de tycker att det är med arbetsplatsförlagd utbildning - det har man frågat om, tror jag, i Kommunförbundets enkät - visar det sig att 90 % av skolorna anser att hög kvalitet och arbetsplatsförlagd utbildning är mycket viktiga. Jag är inte beredd att dra slutsatsen att signalen är glasklar, dvs. att det inte skulle fungera. Men självfallet finns det problem, och det fungerar inte tillräckligt väl. Men det bör finnas förutsättningar att förbättra detta. Jag tror att den viktigaste förutsättningen är att man kan få i gång ett samarbetsklimat mellan skolan och arbetslivet. Jag tror att de förslag kan underlätta som Kommittén för gymnasieskolans utveckling har lagt när det gäller att det behövs en tydligare målbeskrivning för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Jag tror nämligen att det här blir lättare om det finns lokala yrkesråd. Ulf Melin tar, i sin egen utredning Höj ribban, upp just frågan om lokala samarbetsorgan. Han föreslår själv att detta icke skall regleras centralt. I stället skall det växa fram på lokal nivå. Jag delar den uppfattningen. Till Marianne Andersson vill jag säga att APU frågan och de problemen inte kan lösas med en enkel åtgärd. Om det fanns en sådan enkel åtgärd tycker jag att man med rätta skulle kunna beskylla mig som skolminister för att inte ha vidtagit den åtgärden. Men alla signaler - för att återigen använda ett modernt ord - tyder på att man måste lösa detta lokalt och att det behövs olika lösningar för olika branscher och olika program. Nyckeln är just samarbete. Ofta när man talar om samarbete brukar det sägas att personkemin är viktig. Det tror jag gäller också i samarbetet mellan skola och arbetsliv. Men jag skulle vilja lägga till ett annat begrepp: organisationskemin. Det är ju olika kulturer och väldigt olika organisationer som skola och arbetsliv skall mötas i. Man följer olika rytm och har ganska olika sätt att se på den arbetsplatsförlagda utbildningen. Jag tror att ganska mycket arbete måste läggas ner på det mötet för att det skall lyckas med den arbetsplatsförlagda utbildningen. När det gäller lärarutbildningen för lärare i yrkesämnen delar jag uppfattningen att kompetenskraven bör höjas. Men beträffande de förslag som Ulf Melin lämnat och som innebär en mycket kraftig skärpning av kompetens och förkunskapskraven för utbildningen i fråga är det ganska många remissinstanser som i remissvaren har ifrågasatt om kompetenskraven bör höjas så kraftigt som föreslås. Väldigt många remissinstanser har varnat för de konsekvenser som det kan få för rekryteringen. Det är just rekryteringen som oroar mig. Det är också den sak som jag tänker på när jag hänvisar till att den förra regeringen, den borgerliga regeringen, gjorde vissa motsägelsefulla insatser. När man tog bort rätten till en mera förmånlig studiefinansiering för dem som studerar till lärare i yrkesämnen blev nämligen effekten en ganska radikal minskning av antalet sökande till den utbildningen. Vid Umeå universitet t.ex. har det resulterat i att det är så få sökande att utbildningen i princip har lagts ner. Från frågorna om rekrytering kan vi självfallet inte frikoppla frågorna om kompetenskraven. Därför måste man fundera rätt noga innan man går in och gör förändringar som, enbart sett till kompetenskraven, kan vara berättigade. Vi måste ju också få tillräckligt många sökande. Annars riskerar vi en situation med obehöriga lärare i skolan. Remissinstansernas svar tyder på att man kanske behöver fundera ett tag till. Jag delar dock uppfattningen att kompetenskraven bör höjas. Sedan helt kort till Marianne Andersson om rekryteringen till industriprogrammet. Det finns en särskild arbetsgrupp, där de parter ingår som arbetat med detta. Man har nyligen avlämnat sin första delrapport. Frågan om att öka intresset för teknik är en fråga som har diskuterats i många andra sammanhang och som jag gärna återkommer till. På nämnda område görs ganska stora insatser. Redan från de tidiga årskurserna har vi ett nytt teknikämne. Vidare finns det s.k. NOT-projektet för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik, särskilt då med tanke på flickorna. Jag vet att lärarnas arbetsgivare, framför allt kommunerna, gör ganska stora insatser när det gäller fortbildning av lärare, bl.a. i ämnen som naturvetenskap och teknik.
Om debattdeltagarna är beredda att avstå något litet vardera av sin taletid klarar vi den här debatten före uppehållet för frågestunden och slipper därmed återuppta debatten.
Herr talman! Jag tycker alltså att skolministern ger en något glättad bild av hur det förhåller sig. Om man studerar statistik som finns både från Skolverket och från Kommunförbundet, finner man exempelvis när det gäller Kommunförbundets enkät att drygt 60 % av skolledarna säger att eleverna får tillräcklig APU. Men studerar man statistiken litet mera, finner man att bara 40 % säger att man får ut eleverna i upp till 15 veckor. Då tycker jag faktiskt att signalen är glasklar: Det här är inte bra. Herr talman! Vi skall ändå ha klart för oss att den arbetsplatsförlagda delen - utanför skolan - i den svenska yrkesutbildningen på gymnasienivå vid en internationell jämförelse är mycket liten. Jag har inte funnit att något annat land, möjligen med undantag av Storbritannien, har en så stor andel yrkesutbildning skolförlagd. Förra året var det ju en hearing och departementet har upptäckt problemet. Därför måste Ylva Johansson ändå hålla med mig om att det är ganska dåligt att det tar ett helt år innan man kommer till skott och tillsätter en arbetsgrupp. Jag tror att det är oerhört viktigt att både Kommunförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen försöker få till stånd att de båda tar tag i problemet. Också jag inser naturligtvis att samverkan mellan skolan och arbetslivet skall ske på lokal nivå. Men jag tror att man ändå måste se till att signalen i det här fallet - för att en gång till använda det ordet - faktiskt går uppifrån och rakt ner. Jag har här Post och Inrikes Tidningar, regeringens officiella organ. I maj månad togs där denna fråga upp. Det gäller då samverkan mellan skola och arbetsliv och att denna samverkan måste intensifieras. Man tar också upp frågan om en ny roll för yrkeslärarna. Det går inte att föra resonemanget så som Ylva Johansson gör och säga: Om vi inte kan rekrytera lärare, måste vi i stället sänka ribban. Vad blir det då för utbildning och vilken kvalitet får då den utbildningen? Vi måste se till att vi har lärare som har de kunskaper och den kompetens som krävs för den utbildning som Sveriges riksdag har fattat beslut om. Vad det i så fall handlar om är väl lönebildningen och att det skapas karriärvägar för lärarna, så att läraryrket återigen blir attraktivt.

Herr talman! Jag delar Ulf Melins uppfattning att en stor del av utbildningen behöver vara arbetsplatsförlagd för att man skall kunna upprätthålla en tillräckligt hög kvalitet och aktualitet i utbildningen, som jag tidigare sagt i mitt svar. Men jag delar inte uppfattningen att vi i Sverige, om man jämför oss internationellt, skulle ha en dålig utbildning i den mer yrkesinriktade gymnasieutbildningen. Det vi kan se nu och det jag upplever när jag t.ex. reser både inom EU-länderna och inom OECD länderna och diskuterar med andra utbildningsministrar är att många andra länder nu tittar på vår nya gymnasieskola, inspireras av den och gärna vill ta efter åtminstone delar av vår modell för utbildningen. Det tycks vara så att ju mer specialiserade kraven i arbetslivet är, desto mer generell behöver utbildningen bli. Där har vi kommit långt. Om man har yrkesolympiaden i Lyon som utgångspunkt kommer man naturligtvis att få andra resultat, bl.a. därför att de som deltar där har gått den gamla gymnasieskolans yrkesutbildning. Det är inte så att regeringen eller skolministern har väntat i ett år på att agera efter det att vi hade en hearing på departementet om APU-frågan. Redan innan vi hade den hearingen fick den särskilda parlamentariska arbetsgrupp där Ulf Melin själv ingår, Kommittén för gymnasieskolans utveckling, tilläggsdirektiv att särskilt titta på den arbetsplatsförlagda utbildningen. Den här veckan har jag mottagit de första förslagen från den kommittén, som bl.a. gäller just den arbetsplatsförlagda utbildningen. Frågan om samarbetet skola-arbetsliv är större än frågan om den arbetsplatsförlagda utbildningen. Det handlar om hela mötet mellan skola och arbetsliv, där den arbetsplatsförlagda utbildningen är en del, och självklart hänger de båda frågorna samman. När det gäller kompetenskraven för lärare i yrkesämnen anser jag, som jag tidigare sade, att kompetenskraven bör höjas. Vi skall självfallet inte lägga oss på en nivå som är för låg i förhållande till de krav som ställs i yrket och i den nya gymnasieskolan. Det är inte så att man skall lägga en ribba för kompetenskraven på en viss nivå enbart för att kunna klara rekryteringsbehoven. Men det vore också oansvarigt av regeringen att inte lyssna på synpunkter. Den utredning som Ulf Melin själv förestod har lagt fram förslag som i remissopinionen har mötts av ganska många höjda varningens fingrar, om jag får uttrycka mig så, där man just har varnat för problem med rekryteringen, och vi har redan ett läge där vi har svårigheter att rekrytera till yrkesutbildningen. Man bör då tänka efter ytterligare ett varv innan man föreslår nya åtgärder.

Herr talman! Låt mig först och främst klara ut en sak. När det gäller remissvaren på den utredning som jag hade förmånen att få leda, Ylva Johansson, var i stort sett alla remissinstanser eniga om att man var tvungen att höja kunskaps och kompetenskraven. Det en del stora kommuner var rädda för var lönekraven. Då kommer vi tillbaka till de resonemang som vi förde i den förra rundan. Man måste se till att man har en bra lönebildning och därmed kan rekrytera lärare, men man måste också se till att det finns karriärvägar inom yrket även för lärarna. Vi är överens om att vi skall ha en yrkesutbildning med kvalitet. Det är oerhört viktigt om Sverige skall kunna hävda sig att vi har en bra ungdomsutbildning. Det är min uppfattning att vi då måste se till att skolan skall sköta om den del som skolan är bra på och att arbetslivet skall sköta om den del som arbetslivet är bra på. Om vi tappar kvaliteten ligger faran i två saker. För det första får många elever inte den arbetsplatsförlagda utbildning som behövs för att upprätthålla kvaliteten i den del av utbildningen som rör arbetslivet. För det andra har hälften av yrkeslärarna förutom arbetslivserfarenhet inte en högre ämnesteoretisk kompetens än vad eleverna själva får när de lämnar skolan. Det säger sig självt att det inte håller i framtiden. I svaret säger Ylva Johansson att arbetslivet förutom krav på praktisk kunskap också ställer krav på högre ämnesteoretisk kunskap i det yrke som man skall ha. Man får inte devalvera detta. Det är det jag är rädd för. Här måste vi ta krafttag för att se till att utbildningen fungerar. Det är oerhört viktigt. Jag hoppas att det nu inte kommer att rinna ut i utredningar och rapporter utan att det kommer en proposition till riksdagen där man skärper kraven för den här gruppen av lärare. Man skall göra det nu. Tjänstunderlaget kommer då också att minska, som jag sade inledningsvis, och man kan klara av detta. Men det måste man göra nu. Det går inte att sitta och vänta alldeles för länge.
Herr talman! Jag säger nu för tredje gången till Ulf Melin att jag delar uppfattningen att kompetenskraven i lärarutbildningen för lärare i yrkesämnen bör höjas. Det var man överens om i utredningen och hos remissinstanserna, och det är också regeringens bedömning. Men vi har också fått varningssignaler. Man kan behöva fundera ytterligare på hur och på vilket sätt kraven skall ökas, och om det skall ske på just det sätt som föreslogs av Ulf Melins utredning, innan vi tar ställning. Fortbildning och kompetensutveckling av nu verksamma yrkeslärare är oerhört väsentlig. Det är naturligtvis arbetsgivarnas ansvar att se till att den utbildningen kommer till stånd.